Fru talman! Övriga partier i debatten har i alla fall en ståndpunkt om euron, även Labour har det. De svenska socialdemokraterna har bara en uppfattning om opinionen. Det är detta jag kallar brist på ledarskap och ansvarstagande. Man gör ingenting ens för att bilda eller forma opinionen. Finansutskottets socialdemokrater har nu ställt sig bakom regeringens proposition. Där står det ordagrant: "de medlemsstater som vid urvalstillfället under våren 1998 av stats och regeringscheferna bedöms uppfylla de nödvändiga villkoren har både en rätt och en skyldighet att delta i valutaunionen." Det klargörs här att Sverige inte har något undantag, som Danmark och Storbritannien har. Det sägs också att vi uppfyller alla inträdesvillkor. Det är folkopinionen det är fel på. Men det medger ju inte undantag. Kan Sören Lekberg bestrida att det ställningstagande som utskottsmajoriteten gör egentligen är en uppmaning till fördragsbrott? Sören Lekberg är ledamot inte bara av finansutskottet utan också av EU-nämnden. Han måste ju påminna sig alla de gånger jag, i likhet med Luxemburgs premiärminister, har påpekat det egendomliga i att vi sysslar så mycket med euromyntens innehåll när vi själva inte skall ha dem. Är det med tanke på svenska turister på Mallorca och Kanarieöarna som vi oroar oss för detta, när vi ändå enligt socialdemokraterna inte skall använda mynten? Svenska socialdemokrater har en underlig förmåga att i EU ägna sig åt perifera frågor i stället för kärnfrågor. Det är en motsträvighet som vittnar om att man inte har något politiskt mod att ta itu med det som skall göras. Jag riktade förut en fråga till finansministern om hur han skulle ställa sig om SIFO ringer. Vad säger Sören Lekberg? Är det ja, är det nej eller är det vet ej? Är vet ej den officiella partilinjen, som man i fortsättningen skall driva? Hur skall det då någonsin kunna bli en folkopinion om inte partier, ledande företrädare och opinionsledare som Sören Lekberg vågar ha en uppfattning och driva sin opinion mot de uppfattningar ute hos folket som man inte delar?
Fru talman! Lars Tobisson ägnar sig mycket åt formalistiska frågor. Lars Tobisson vet mycket väl efter de diskussioner och de studiebesök vi har gjort, bl.a. med finansutskottet, att Sveriges ställningstagande mycket väl går att förena med det fördrag vi har. Vi har tydligt och klart kunnat förklara den svenska linjen och även fått förståelse för denna. EU består ju av länder som är demokratier. Det är inte ett gäng diktatorer som har samlats för att pådyvla varandra uppfattningar. De har alltså en stark känsla för den demokratiska processen och vet mycket väl att skall man lyckas måste man ha folkopinionen med sig. Jag delar inte heller Lars Tobissons uppfattning att Sverige i EU driver perifera frågor. Se på Amsterdamfördraget! Det blev verkligen en framgång för Sverige. Vi har fått vara med och få igenom ett nytt sysselsättningskapitel. Vi har gjort framflyttningar på miljöns område, och vi har fått in en offentlighetsprincip i EU:s grundlagar. Det är verkligen inte att driva perifera frågor. Sedan ställer Lars Tobisson den fråga till mig som han också har ställt till P-O Eriksson: Om SIFO ringer, vad svarar man då? Jag tycker inte att Lars Tobisson skall bekymra sig så mycket om vad jag kommer att svara. Han borde bekymra sig litet mer för vad Mats Odell kommer att svara SIFO. Jag tror att det är en fråga som borde bekymra Lars Tobisson mer än den som gäller mig.
Fru talman! Jag är inte ett dugg bekymrad för Sören Lekberg eller för Mats Odell för den delen. Det jag inte kan förstå är hur man som opinionsledare, som aktiv politiker kan hänvisa till en folkopinion som skall avgöra saken och sedan själv inte inta en ståndpunkt. Man låter bara frågan glida och hoppas eller tror att någonting skall hända utan ens egen påverkan. Detta är inte ledarskap. Det är inte att ta ansvar för landets framtid. Sedan säger Sören Lekberg att vi ute i Europa mött mycken förståelse för den svenska ståndpunkten. Jag skulle vilja säga att vi har mött förundran. Det är ingen som begriper hur vi kan resonera på det här sättet. Vi är med i ett samarbete. Vi har tagit ställning till detta i ett fördrag. Men som alla andra uppfattar det gör vi inte vad vi kan för att dra nytta av samarbetets fördelar. Jag tror inte att andra länder kommer att ingripa mot Sverige i den meningen att de skickar arméer hit för att tvinga oss till underkastelse och till att använda euron, inte alls. Däremot är jag övertygad om att vi, med den attityd vi intar i denna fråga liksom i andra, inte kommer att få vårt rättmätiga inflytande i Europasamarbetet. Vi kommer att behandlas som några som egentligen inte borde ha varit med, som inte vågade be om det undantag från valutasamarbetet i fördraget som vi då visste att vi aldrig skulle kunna få. Därmed skulle vi inte heller ha blivit medlemmar. Vi kommer att betraktas som sekunda medlemmar. Det går inte att beskriva Amsterdamfördraget som en stor framgång för Sverige. Då har man återigen inriktat sig på frågor som inte är kärnfrågor i Europasamarbetet. Det vi inte ägnade oss åt och sökte påverka var de institutionella förutsättningar som skall möjliggöra för de nya länderna i Central och Östeuropa att komma med. Detta var kärnfrågan i de förhandlingar som föregick Amsterdamfördraget. Där hade Sverige ingen ståndpunkt, utan ägnade sig åt att få in skrivningar om jämställdhet, konsumentpolitik och vad det nu kunde vara. Återigen flykt undan kärnfrågorna i Europasamarbetet.
Fru talman! Först vill jag ta upp vad som står i fördragen om Sveriges förpliktelser. Låt mig bara påminna Lars Tobisson om att det var en tidigare regering, en borgerlig regering, som förhandlade om Sveriges medlemskap i den europeiska unionen. Den dåvarande Europaministern, Ulf Dinkelspiel, stod här i denna sal och försäkrade klart och tydligt att det var Sveriges riksdag som skulle avgöra om Sverige skall gå med i EMU eller inte. Det är alltså helt klarlagt, i varje fall från den dåvarande regeringens sida, att det skulle ske på det sättet. Vi var inte uppbundna av ett beslut, utan vi skulle själva självständigt fatta det. Men Lars Tobisson delar tydligen inte den uppfattningen. När det gäller de perifera frågorna viftar Lars Tobisson bort de framgångar som Sverige hade i samband med förhandlingarna om det nya fördraget i Amsterdam som inte så viktiga. Vi hamnar i fel frågor, säger han. Men sysselsättningen måste väl vara en viktig fråga. Miljön måste väl vara en viktig fråga. Offentlighetsprincipen, detta att medborgarna får insyn i beslutsprocessen, måste väl vara en viktig fråga. Men det är det tydligen inte för Lars Tobisson och Moderaterna. Slutligen har vi socialdemokrater sagt att vi inte vill att Sverige skall vara med i valutaunionen från starten. Vi har däremot sagt att vi skall ha högsta möjliga beredskap och att det skall avgöras så småningom. Då får också svenska folket möjlighet att se hur valutaunionen kommer att fungera. Jag tycker att det är ett klokt och förnuftigt beslut. Jag tycker att det vore bättre om Lars Tobisson försökte övertyga sin kollega Mats Odell i stället för att ägna all sin tid och kraft åt mig.

Fru talman! Det är alldeles riktigt, Sören Lekberg, att jag har skrivit en artikel som är publicerad på DN Debatt i dag. Jag har däremot inte satt rubriken, vilket Nu säger Sören Lekberg att jag kommer med nödargument när jag hänvisar till de ekonomiska strukturproblemen i Sverige som skäl för att vi kristdemokrater inte anser att Sverige skall gå med i EMU. Om jag minns rätt var Sören Lekberg närvarande i utskottet i tisdags när Konjunkturinstitutets generaldirektör Svante Öberg var där. Vi hade en hearing om Sveriges ekonomi. Jag håller i rapporten: Konjunkturläget, november 1997, Sören Lekberg. Det är inget nödargument. Den pekar på att lönebildningen inte fungerar. Den pekar på att vi kommer att ha 4,4 % i stället för 3,5 % löneökningar det här året. Detta kommer att öka pressen på arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten kommer inte att vara 4 % år 2000 utan 6,3 %. Boken pekar på att Riksbankens hot att höja räntan kommer att genomföras för att kyla av en ekonomi med massarbetslöshet, Sören Lekberg. Den pekar på att AMS har rätt när man säger att det med denna massarbetslöshet saknas yrkesarbetare i en mycket stor del av landet. Det är väl inte nödargument, Sören Lekberg, med alla dessa tydliga bevis som Konjunkturinstitutet lägger fram, dvs. att Sverige har mycket allvarliga strukturproblem med sin ekonomi? Det som förvånar mig är att regeringen inte erkänner detta och använder det som argument för att ta itu med strukturproblemen. Ni flyr hela tiden från dem. Ni talar i propositionerna och betänkandena om lönebildningen, men ni gör inget åt den. Det är problemet.
Fru talman! Med nödargument, Mats Odell, menar jag att Kristdemokraterna har kommit på att man i det närmaste har samma uppfattning som vi har i fråga om inträde i tredje steget i EMU. Därför måste man distansera sig från vår uppfattning. Därmed hittar man på argumentet om ekonomin. Så dåligt går det inte för Sverige i dag som Mats Odell vill påstå. Om han ser sig omkring i Sverige i dag och de siffror som finns och jämför dem med hur det såg ut 1994, framgår det klart och tydligt att Sverige har genomgått en remarkabel förbättring och att statsfinanserna är i ett betydligt bättre skick nu än vad de var då. Sverige har utvecklats bättre än EU genomsnittet. Det är därför jag menar att Mats Odells argument är nödargument. Mats Odell sade att han inte hade satt rubriken på DN-artikeln. Det är naturligtvis rätt. Men efter att ha läst artikeln och hört Mats Odells inlägg i dag, har man fått klart och tydligt besked om att ni under överskådlig tid inte vill gå med i det tredje steget. Dessutom har Mats Odell talat om folkomröstning. Jag vill ha ett klart besked från Mats Odell: Menar Mats Odell allvar med detta? Om det eventuellt skulle bli läge för en ny borgerlig regering, kommer ni då att ställa ett ultimativt krav att det skall bli en folkomröstning om huruvida Sverige skall gå med i tredje steget?
Fru talman! Vi blir inte så mycket klokare när Sören Lekberg utvecklar vad han menar med nödargument, dvs. att vi skulle ha upptäckt att vi intar samma ståndpunkt som Socialdemokraterna och att det uppstår ett behov av att få fly från den ståndpunkten. Tvärtom! Vi hade gärna låtit bli att reservera oss i betänkandet, liksom vi inte kommer att göra i betänkandet om Riksbankens ställning. Vi har inget behov av att distansera oss. Jag tycker att det snarare är Socialdemokraterna som använder sig av nödargument, dvs. som enbart hänvisar till folkopinionen men vägrar att se de strukturella problemen. De innebär att om Sverige skulle gå med i EMU och låsas till den penningpolitik som kommer att föras inom EMU, skulle det riskera att arbetslösheten ökar. Detta är inget nödargument för att fly från Socialdemokraternas uppfattning. Socialdemokraterna flyr från verkligheten när de vägrar att både erkänna strukturproblemen och än mindre ta tag i dem och vidta åtgärder. Göran Persson talade redan i början av sin karriär som finansminister om att först sanera statsfinanserna och sedan ta tag i strukturproblemen och se till att det blir tillväxt i landet. Han har ännu inte kommit upp ur startgroparna, Sören Lekberg. Jag håller med om att statsfinanserna har sanerats, även om det har skett på ett felaktigt sätt. Många människor har drabbats hårt. Vi har alla kunnat se vanvården av gamla och sjuka inom äldreomsorgen i Sverige i dag. Det är ett resultat som man kanske inte hade räknat med i budgetsaneringen. Läs i den här boken, Sören Lekberg, om hur nivån på den kommunala sysselsättningen har sjunkit under er mandatperiod, och den kommer enligt prognoserna att fortsätta att sjunka. Nödargumentet finns helt och hållet på den socialdemokratiska sidan.
Fru talman! Mats Odell säger många ord. Men han skall vara litet försiktig när han attackerar oss om resultatet av saneringsåtgärderna. Jag vill bara påminna om att saneringen har varit nödvändig eftersom den svenska ekonomin har varit i katastrofalt skick. Mats Odell har i högsta grad varit ansvarig för detta. Vi har fått ägna både tid och kraft för att röja upp. Nu har vi kommit en bra bit på vägen. Vi har genomfört ett saneringsprogram tillsammans med Centerpartiet. Det har gett resultat. Sverige är på mycket god väg. Siffrorna är bra. Resultatet talar sitt tydliga språk. Det är därför jag konstaterar att det är nödargument från Men Mats Odell svarade inte på den viktiga frågan om ert krav på folkomröstning är ett reellt krav eller inte. Mats Odell svarade aldrig på om ni kommer att lägga er för Moderaterna och Folkpartiet. Det skulle vara intressant om Mats Odell vid senare tillfälle kunde ge svar på frågan.
Fru talman! Sören Lekberg säger att Vänsterpartiet anser att EMU är ett illasinnat högerprojekt. Sådana begrepp brukar jag inte använda, Sören Lekberg. Jag citerade en ledare i den största socialdemokratiska morgontidningen. Där konstateras att det inte går att köra båda loppen samtidigt, dvs. driva den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken och samtidigt vara anhängare av arbetslöshetsprojektet som EMU innebär. Jag tycker också att det är ganska lätt att konstatera, inte minst efter dagens möte i finansutskottet, att det som håller på att genomföras i EMU:s namn är den gamla högerpolitiken, dvs. det som man alltid krävde: Självständighet för Riksbanken och överhöghet för inflationsmålet osv. Låt oss knyta an till att Lars Tobisson borde bekymra sig litet mer för vad Mats Odell tycker. Jag tycker att Sören Lekberg skall bekymra sig litet mer för alla de socialdemokrater som brukar använda sig av mycket hårdare ord än vad jag brukar använda i fråga om att EMU är ett högerprojekt.
Fru talman! Jag citerade, Johan Lönnroth, vad Vänsterpartiet brukar säga i debatten. Man betraktar utan tvivel EMU som ett illasinnat högerprojekt. Det är väl ingen hemlighet, Johan Lönnroth, att Vänsterpartiet är motståndare till det svenska medlemskapet i Jag tycker däremot att det är litet märkligt att ni så bestämt vill forcera fram en folkomröstning, att ni inte vill vänta och se litet grand. Vi kan konstatera att det finns en majoritet för att Sverige inte skall vara med från starten 1999. Men ni vill ändå ha en folkomröstning före det datumet. Det verkar som om Johan Lönnroth inte riktigt litar på sina egna argument när det gäller Europasamarbetet. Johan Lönnroth har i debattartiklar uttryckt tankar att man borde samarbeta mer inom Europa, och han har tydligen glömt bort att det redan finns befintliga organ för det samarbetet. Vi har bl.a. den europeiska unionen, och vi kan göra mycket inom den. Då är det inte bara inom EMU:s ram utan även på de andra områdena. Tycker Johan Lönnroth att det är fel att inom EU:s ram använda resurser och samarbetet för att skapa fler jobb? Är det fel att göra så, Johan Lönnroth?
Fru talman! På den sista frågan är det mycket enkelt att svara. Vi har motionerat här i riksdagen, och ni har avslagit våra motioner där vi kräver att Sverige skall ställa sig bakom ett mycket tydligare mellanstatligt samarbete i hela Europa, inte bara i EU, mot arbetslösheten. Men samtidigt konstaterar vi i motionen, precis som i Arbetets ledare, att det är fullständigt omöjligt att genomdriva detta ökade samarbete mot arbetslösheten om man samtidigt skall ansluta sig till det arbetslöshetsskapande EMU-projektet. Jag tror inte att Sören Lekberg har hört så många vänsterpartister använda begrepp som "illasinnat högerprojekt". Vi som fortfarande lever i den Marxska traditionen behandlar inte klassintressen och högeråsikter som illasinnade åsikter, utan vi ser det som just ett intresse för de rika och för högern att driva in Sverige i EMU. Jag tycker, som sagt var, att det oftast är socialdemokrater som brukar använda de riktigt hårda orden av den typen. Återigen vill jag säga till Sören Lekberg att han borde bekymra sig mer för sina egna EMU-kritiker än för oss.
Fru talman! Johan Lönnroths argumentering blir mer och mer intressant. Han försöker alltid föra ett intellektuellt samtal, men det kanske inte blir bättre för det. Johan Lönnroth sade att vi har avslagit motionsyrkanden från Vänsterpartiet med förslag om ett europeiskt samarbete för att skapa fler jobb. Ja, och vad har ni då föreslagit? Jo, ni talar om ett nytt mellanstatligt Europasamarbete mellan alla europeiska stater. Ni vill alltså inrätta ett nytt organ. Alla de europeiska staterna skall då samlas för att åstadkomma ett nytt organ med olika kommittéer, byråer, administration och annat. Duger inte EU, till att börja med, som ett sådant organ där man kan försöka bedriva en kraftfull sysselsättningspolitik? Tycker Johan Lönnroth alltså att det är fel att ägna sig åt sådana frågor inom den europeiska unionen? Är det fel, som Sverige har gjort, att försöka att i Amsterdamfördraget få in ett särskilt sysselsättningskapitel? Jag tycker att det verkar så när jag hör Johan Lönnroth. Det är märkligt, om man samtidigt tar del av vad Johan Lönnroths fränder på kontinenten tycker. De verkar ju frusta av entusiasm för både EMU och samarbete inom den europeiska unionen.
Fru talman! Först vill jag yrka bifall till reservationerna 4 och 13. Jag måste fråga Sören Lekberg: Vilken bedömning gör ni inom socialdemokratin av detta faktum att man vill ha en enhetsvaluta i ett bestämt geografiskt område? Jag har hävdat, liksom många ekonomer, att valutaområdet bör sammanfalla med det område där finanspolitiken i huvudsak bedrivs. Det område där finanspolitiska beslut fattas, om skatter och utgifter av olika slag, bör rimligen sammanfalla med valutaområdet - såvida inte de olika delarna är väldigt likartade, vilket inte är fallet i Europa. Skälet till att jag måste fråga om detta är att vi i Miljöpartiet menar att om EMU bildas kommer det att tvinga fram en i hög grad gemensam finanspolitik. Hur förhåller sig socialdemokratin till detta? Det är mycket viktigt att vi får svar på frågan: Anser ni från socialdemokratin att man skall ha mer av gemensam finanspolitik i EMU-området eller EU än i dag, eller är ni däremot? När det gäller frågan om folkomröstning undrar jag varför ni inte lyssnar på Labour, som vill ha folkomröstning. Är det något fel på Labours hållning?
Fru talman! När det gäller EU-samarbetet är det naturligtvis så att om stater samarbetar väldigt intimt, som de nu gör, får man sakta ett gemensamt beslutsfattande och en gemensam bas för sina beslut på område efter område. Det är vi naturligtvis inte motståndare till. Men vi har klara principer för vad man skall åstadkomma inom EU-samarbetet. För det första skall det finnas minimiregler för hur man skall samarbeta. Man lägger helt enkelt ett golv, och sedan får respektive land självt gå fram på egen hand om de vill gå längre. För det andra skall man naturligtvis se till att man inte i onödan diskuterar frågor i EU sammanhang som kan diskuteras enskilt i länderna. Det skall alltså vara näringsprincipen som gäller i sådana frågor. Sedan tog Roy Ottosson upp frågan om folkomröstningar. Vad vi är på väg att åstadkomma nu är att vi ger en möjlighet för svenska folket att få pröva den här frågan, sätta sig in i den ordentligt och värdera hela EMU-projektet. Om det skall vara någon mening med en folkomröstning måste man väl se några konkreta exempel först. Då får man möjlighet att göra det eftersom vi inte går med från starten 1999. Sedan tycker vi att man i första hand bör avgöra en sådan fråga i allmänt val, men vi är också öppna för en folkomröstning. Varför vill ni snabba på här, Roy Ottosson? Innan svenska folket har sett någonting över huvud taget hur
Fru talman! Som svar på Sören Lekbergs fråga vill jag säga att det är ganska uppenbart att socialdemokraterna backar in i EMU. Sören Lekberg gjorde själv klart att samarbetet syftar till gemensamt beslutsfattande. Han ser det som en process där finanspolitiken alltmer flyttas till Bryssel. Det var den beskrivning han gav alldeles nyss. Vi vill naturligtvis ha en folkomröstning där svenska folket får avgöra det här innan det i praktiken är för sent. Socialdemokraternas strategi är ju uppenbar när man lyssnar på Sören Lekberg. Den går ut på att smyga in Sverige i EMU, mot svenska folkets vilja. Man ställs mer eller mindre inför ett faktum, och då får man acceptera det. Detta om något är antidemokratiskt. Skälet till att vi behöver ha en folkomröstning nu är att det inte går att lita på er socialdemokrater i den här frågan. Ni vill inte tala om vad ni egentligen tycker. Ni säger olika saker i olika sammanhang. I praktiken backar ni in Sverige i EMU. Har ni i socialdemokratin någon idé om hur valutaunionen egentligen kommer att fungera? Man skall alltså försöka sammanföra länder som har olika ekonomier och olika konjunkturer i ett enda valutaområde, som inte är optimalt. Det är ganska enkelt att konstatera. Det blir en skakig valuta. Har ni någon idé alls om det här projektet?
Fru talman! Jag förstår mig inte riktigt på Roy Ottosson här. Han argumenterar som om vi hade föreslagit att Sverige skulle gå in i tredje steget redan nu. Det är inte alls det som det är fråga om. Vi föreslår tvärtom att Sverige inte skall göra det. Men om det sedan visar sig vara lämpligt att gå med skall den frågan underställas svenska folket för prövning. Det kan ske antingen i ett allmänt val eller i en folkomröstning. Jag undrar vad det är för fel på det. Skulle det vara odemokratiskt att göra på det sättet? Det är tydligt att Roy Ottosson och Miljöpartiet har en hel del dunkla motiv för sitt handlande. Varför vill de annars förhindra att svenska folket får möjlighet att se hur valutaunionen fungerar innan man skall bedöma och ta ställning till ett eventuellt svenskt inträde? Vad är det för fel i det, Roy Ottosson?
Fru talman! Sören Lekberg påstod att Socialdemokraterna i Sverige i stort sett har samma inställning och samma politik som Labour i Storbritannien. Grattis! Välkomna, skulle man nästan kunna säga som EMU-anhängare. Jag hoppas att Erik Åsbrink instämmer i denna beskrivning av regeringens politik.
Fru talman! Förlåt! Åsbrink har chansen sedan. Jag beklagar detta. Jag är litet ringrostig, fru talman. Gordon Brown sade nämligen i brittiska parlamentet den 27 oktober följande: Vi är den första brittiska regering som deklarerar sig principiellt vara för monetär union. Menar Sören Lekberg att Socialdemokraterna nu deklarerar sig vara principiellt för en monetär union? Utmärkt! Gordon Brown sade också följande: Obeslutsamhetens tid är över. Det är intressant om det även gäller svenska socialdemokrater. Vidare sade han att det är essentiellt att regeringen och näringslivet förbereder sig intensivt för EMU under denna mandatperiod. Vi har inte sett många initiativ från Socialdemokraternas sida på den punkten. Det finns en massiv majoritet i Labours parlamentsgrupp. Den splittring som finns i den svenska socialdemokratiska riksdagsgruppen finns inte. Labour säger i princip ja till EMU, men nej under denna mandatperiod av pragmatiska och konjunkturpolitiska skäl - märk väl. Man annonserar att man skall gå in för massiv opinionsbildning för euron. Man vill explicit påverka de politiska attityderna i landet. Man startar praktiska förberedelser. Man har en kraftfull ledning med en särskilt ansvarig minister tillsammans med finans och näringsministern och chefen för Bank of England. Detta är en EMU-positiv linje i princip och i praktiken.
Fru talman! Jag vet inte hur Carl B Hamilton läser det beslut som Labour har kommit fram till. Det beslut som Labour och den brittiska regeringen har fattat är i stort sett det beslut som vi föreslår här. Vi skall inte gå med i valutaunionen från starten, och vi skall ha en mycket stor handlingsberedskap för framtiden. Det måste ändå sägas. När vi är inne på vad man läser i tidningar om vad folk tycker och säger kan jag berätta att jag i en tidning häromdagen noterade att britterna är väldigt stolta för att de får stöd från svensk sida då det gäller att förhindra det s.k. Euro-X-rådet. Det är något som verifierar det jag har sagt i debatten. Det skrivs att britterna får en uppbackning bl.a. från Sverige. Det måste väl ändå tyda på att det finns en ganska stor överensstämmelse mellan vad vi socialdemokrater tycker och vad brittiska Labour tycker. Var försiktig med övertolkningarna, Carl B Hamilton. Svara i stället på den fråga som jag också ställde till Lars Tobisson. Hur kommer ni att ställa er till Kristdemokraterna? Kommer ni att tvinga dem att överge sitt krav på folkomröstning om det skulle bli en borgerlig regering, så att ni omedelbart kan gå med i valutaunionen? Kommer ni att acceptera det ultimatum som Kristdemokraterna har ställt? Om ni gör det blir det inte aktuellt för Sverige att gå in i valutaunionen inom en överskådlig framtid.
Fru talman! Nu skall vi borra i det brittiska ställningstagandet, Sören Lekberg. Labour är i princip för EMU. Chefen för Bank of England betecknar den brittiska politiken inför Europaparlamentet som "regarded as effectively as a prein", dvs. ett land som är på väg in i EMU. Gordon Brown tog tvärtom i sitt anförande inför det brittiska parlamentet explicit avstånd från den typ av linje som den svenska regeringen nu förespråkar. Han säger att man inte kan lämna alla möjligheter öppna, som tidigare, utan någon klar riktning. Detta vore politiskt enkelt men felaktigt. Det skulle leda till instabilitet och återkommande spekulationer om huruvida Storbritannien skall gå med eller inte och när man eventuellt skall gå med, vilket skulle orsaka svårigheter för de finansiella marknaderna, för näringslivet och för industrin. Man är inte bara för EMU. Man tar också avstånd från den typ av vänta-och-se-hållning som den svenska regeringen har presenterat i denna proposition. Jag instämmer i stället för en gångs skull med Göran Persson. Han sade i TV 4 den 21 november att brittisk politik inte är svensk.
Fru talman! Jag kan förstå att Carl B Hamilton tar i som han gör. Att hävda att det finns en stor splittring mellan brittiska Labour och socialdemokratin i Sverige har naturligtvis varit ett bra argument för både Folkpartiet och Moderaterna. Så är det naturligtvis inte. Det ser man om man tittar närmare på dokument som finns. Inte heller Storbritannien kommer att gå med i valutaunionen från starten. Inte heller de lovar att ansluta sig vid ett senare tillfälle. De säger helt enkelt att det kan bli aktuellt att Storbritannien går med om valutaunionen blir framgångsrik och om det visar sig ligga i Storbritanniens intresse att delta. Samtidigt vill de låta det brittiska folket pröva frågan. Det är samma sak som vi säger. Vi säger att vi inte skall gå med från starten. Om det sedan visar sig att valutaunionen är bra skall svenska folket få pröva frågan. Dra inte för stora växlar på detta. Det är ett argument som klart och tydligt håller på att glida er ur händerna. Koncentrera er i stället, Carl B Hamilton, på frågan om vad ni skall göra med Kristdemokraterna. Jag tror att kammaren är intresserad av att få svar på den frågan.
Fru talman! Jag har två frågor som jag tänkte ställa till Sören Lekberg. Jag hoppas att Sören Lekberg och jag är överens om att bekämpningen av arbetslösheten är en av de viktigaste frågor som vi har att ta itu med i Sverige och att den svenska arbetsmarknaden visar vissa brister då det gäller flexibilitet. Ett EU-medlemskap kan mot den bakgrunden försvåra bekämpningen av arbetslösheten. Jag undrar om Sören Lekberg delar min uppfattning att ett EMU-medlemskap skulle kunna försvåra möjligheterna att bekämpa arbetslösheten mot bakgrund av den stelhet som vi faktiskt har på arbetsmarknaden. Den andra frågan gäller grundlagen. Jag har tidigare haft uppfattningen att Socialdemokraterna mycket starkt värnar om den svenska grundlagen. Det är den erfarenhet jag har av tidigare ställningstaganden från Socialdemokraterna. Men när det gäller frågan om EMU tycker jag att det svajar något. Man håller frågan öppen. Det har Sören Lekberg antytt. Jag tycker inte att det är bra om Socialdemokraterna skyndar förbi grundlagen och hanterar den vårdslöst. Anser Sören Lekberg att det är en fördel att ta frågorna i rätt ordning? Först skall man fatta beslut om grundlagsändring, och därefter skall man ta frågan om EMU. Man skall icke först ta EMU-frågan och därefter frågan om grundlagsändring.
Fru talman! Per-Ola Eriksson frågade om jag anser att bekämpandet av arbetslösheten är den viktigaste frågan. Svaret är självfallet ja. Som Per-Ola Eriksson vet är målet för den ekonomiska politiken att den öppna arbetslösheten skall halveras fram till sekelskiftet. Det är målet för regeringens politik. Sedan är målet att uppnå full sysselsättning under åren därefter. Att diskutera sysselsättning kontra valutaunion blir litet hypotetiskt, eftersom det i och med det beslut som jag förmodar att riksdagen kommer att fatta om ett tag inte blir aktuellt att Sverige går med i valutaunionen före år 2002. Då blir det här en hypotetisk diskussion. Per-Ola Eriksson och jag är nog rörande överens om att bekämpandet av arbetslösheten är den viktigaste frågan vi har framför oss. Jag tror också att Per-Ola Eriksson delar min uppfattning att det var en värdefull framgång för Sverige att vi i Amsterdamfördraget fick in ett särskilt sysselsättningskapitel, som innebär att EU:s medlemsstater, oavsett om de är med i valutaunionen eller icke, numera kommer att ägna stor kraft åt att försöka skapa jobb. Självfallet är grundlagsfrågorna mycket angelägna också för oss. Vi tar inte lätt på sådana frågor, men vi konstaterar att vi enligt vår bedömning i så fall skall kunna hantera de här två sakerna parallellt. Man behöver nödvändigtvis inte ha en ändring i regeringsformen innan man tar det andra steget, utan man kan faktiskt göra det här parallellt.
Fru talman! Jag är mycket till freds med Sören Lekbergs besked att ett medlemskap i EMU enligt honom inte är aktuellt förrän år 2002. Det är ett mycket bra besked. Han svarade inte riktigt på min första fråga. Han underströk bara att man skall bekämpa arbetslösheten. På den punkten är vi överens. Min fråga var om han delar min uppfattning att ett EMU-medlemskap, som Calmforsutredningen understryker, kan försvåra en arbetslöshetsbekämpning, detta mot bakgrund av den bristande flexibilitet som vi fortfarande har på arbetsmarknaden med bl.a. en mindre lyckosam lönebildning. Jag upprepar därför frågan om han delar min uppfattning på den punkten. Jag tror att det är viktigt att visa respekt för vår grundlag och att inte först fatta beslut och sedan anpassa grundlagen till vidtagna åtgärder. Normalt brukar vi ju här i riksdagen ta saken i omvänd ordning, och det vore bra om Sören Lekberg och Socialdemokraterna var av den uppfattningen att man bör göra så även i denna så viktiga fråga.
Fru talman! Jag kan försäkra Per-Ola Eriksson att vi inte tar lätt på grundlagsfrågor, men som det står i betänkandet kan man, om det skulle bli aktuellt att ansluta sig till valutaunionen, samtidigt lämna ett förslag på ändring i regeringsformen. På så vis får man en parallellitet, och jag menar att det bör vara till fyllest. Jag sade att det var litet hypotetiskt att svara på Per-Ola Erikssons fråga om sysselsättning. Han frågade hur det ser ut med valutaunionen kontra sysselsättningen just nu, om ett medlemskap kommer att försvåra en aktiv sysselsättningspolitik. Det är en hypotetisk fråga. Som jag ser det skall vi inte vara med i valutaunionen 1999. Jag bedömer det som att vi kan gå med först efter sekelskiftet, efter år 2002, då vi har det första allmänna valet. Jag tror - och jag hoppas naturligtvis att det kommer att vara på det sättet - att den svenska arbetsmarknaden då kommer att se helt annorlunda ut än vad den gör i dag. Jag hoppas också att målet för den ekonomiska politiken då har kunnat infrias, att den öppna arbetslösheten har halverats och att vi går mot full sysselsättning.

Fru talman! Jag vill börja med att hälsa Carl B Hamilton välkommen tillbaka till den ekonomiska politiken. Jag ser fram emot många givande debatter i denna kammare. När Carl B Hamilton lämnade politiken 1994 såg det annorlunda ut i svensk ekonomi. Då hade vi ett underskott i de offentliga finanserna som var ett av de högsta i världen - det låg på över 10 % av BNP. Vi hade en offentlig skuld som var snabbt växande och uppgick till närmare 80 % av BNP. Vi hade en räntenivå i Sverige som var ungefär dubbelt så hög som den är i dag. Arbetslösheten hade stigit till tidigare okända nivåer. Det fanns en total brist på framtidstro. Sverige var en nation på dekis. Vi var i själva verket mycket nära den situation som nu en rad länder i Asien har hamnat i, att behöva gå till Valutafonden och be om hjälp när man inte klarar upp situationen med egna krafter. Vi lyckades med nöd och näppe undvika den situationen. När Carl B Hamilton nu tre år senare återvänder till politiken är underskottet i de offentliga finanserna snart borta. Skulden minskar, och i allt snabbare takt. Räntorna har i det närmaste halverats. Inflationen är under 2 %. Vi står inför en period på flera år med en hög ekonomisk tillväxt, stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet. Det är en total scenförändring, och jag hoppas att Carl B Hamilton kommer att medverka till att de framgångar som har uppnåtts kan befästas och att det inte blir någon ansvarslös löftespolitik som blir vägledande. Det här innebär att Sverige så långt det går att bedöma uppfyller de ekonomiska konvergenskraven för valutaunionen. Viktigare än så är att vi har återvunnit ekonomisk styrka och självförtroende. Vi har återvunnit en handlingsfrihet i den ekonomiska politiken, däribland en handlingsfrihet vad gäller om vi skall vara med i valutaunionen eller inte. Det här bygger på en politik som har genomförts under de senaste åren, i hög grad genom ett samarbete mellan Centern och Socialdemokraterna. Det är naturligtvis en stor framgång att vi har kommit så här långt. Andra partier har medverkat i mer begränsad omfattning. Det finns vissa beslut som andra partier har medverkat till. De partier som i dag är företrädare för ett svenskt omedelbart deltagande i valutaunionen, Moderaterna och Folkpartiet, är de partier som har medverkat minst av alla. Just de partier som för att kunna genomföra sin politik, ett snabbt inträde i valutaunionen, är beroende av en stark svensk ekonomi är också de partier som i hög grad bar ansvaret för den misslyckade politiken mellan 1991 och 1994 och som inte heller har velat medverka i den sanering som har varit nödvändig under de senaste åren. Nu står vi inför den tredje etappen av EMU, skapandet av en gemensam valuta. Förberedelserna för det här arbetet går vidare i rask takt. Det har förvisso varit en hel del besvärligheter, bakslag och problem på vägen, men arbetet är nu långt gånget. Det är min bestämda uppfattning att projektet kommer till stånd, och det kommer till stånd enligt den tidtabell som är fastlagd, dvs. valutan skapas den 1 januari 1999. Sannolikt blir det ett brett deltagande av länder. Upp till elva länder kommer att vara med från starten. Det finns stora meningsskiljaktigheter i den här kammaren och i Sverige när det gäller synen på valutaunionen och Sveriges relationer med denna. Men jag menar att det oberoende av detta är ett svenskt intresse att valutaunionen blir en framgång. Vi har ingen anledning att önska oss någonting annat än detta. Det är också Sverige beroende av. Därför skall vi fortsätta att konstruktivt medverka i förberedelserna för den tredje etappen av valutaunionen. Vad riksdagen senare i dag skall ta ställning till gäller Sveriges relationer till valutaunionen. Regeringen har i sin proposition föreslagit att riksdagen som sin mening skall anta att Sverige inte bör införa euron när den tredje etappen av EMU inleds men att Sverige bör hålla dörren öppen för ett senare svenskt inträde i valutaunionen samt upprätthålla största möjliga handlingsfrihet inför framtiden. Om regeringen senare finner att Sverige bör delta skall frågan underställas svenska folket för prövning. Det är min bestämda uppfattning att ett eventuellt framtida deltagande i valutaunionen måste ha en stark folklig förankring. Man kan fråga sig: Varför är det på det sättet? Ja, valutaunionen är i hög grad ett politiskt projekt. Den får långtgående och genomgripande konsekvenser för vårt samhälle och för vår ekonomi i alla dess delar. Det här är en av vår tids största frågor som vi har att ta ställning till. Det är kanske ett oåterkalleligt beslut som skall fattas. Jag har i kammaren i dag och vid tidigare tillfällen hört att Socialdemokraterna skulle ägna sig åt något slags sifokrati, att vi passivt avläser vad SIFO mätningarna säger om folkopinionen på det här området. Detta är en total missuppfattning. Vi socialdemokrater är inte beroende av några mätningar från SIFO eller andra opinionsinstitut. Nu råkar alla dessa mätningar ge en ganska entydig bild av att det saknas ett folkligt stöd för projektet, men vi är inte beroende av dessa mätningar. Ett stort folkligt parti med alla sina känselspröt ute i verkligheten har goda möjligheter att avläsa folkopinionen och stämningarna. Och det råder ingen tvekan om, utan att vi behöver titta på en enda SIFO-mätning, att det i Sverige i dag inte finns några förutsättningar för att gå in i valutaunionen. Det finns inget folkligt stöd för detta. Vi kan diskutera vad detta beror på. Vi kan fråga oss om det här är en stabil eller en lättrörlig opinion. Vi kan diskutera om det beror på ett ifrågasättande av valutaunionen i snäv mening eller om det har vidare orsaker, t.ex. en skepsis mot EU-medlemskap över huvud taget. Men oavsett hur det är med dessa saker är det alldeles klart: Det finns inget folkligt stöd. Jag menar att det vore oerhört farligt om vi skulle fatta detta stora beslut utan att ha det nödvändiga stödet. Jag har nyligen mött uttalanden från en av Moderaternas riksdagsledamöter om att Sverige liksom en rad andra EU-länder har problem med folkopinionen. Om man tänker efter vad som ligger i ett sådant uttalande finner man en ganska skrämmande syn på demokrati och folkstyre. Några moderata riksdagsmän har bestämt sig för att de tycker att Sverige skall gå in i valutaunionen, och sedan konstaterar de: Vi har problem med folkopinionen. Folkopinionen tycker uppenbarligen fel. För mig är detta en märklig och främmande syn. Det beslut vi skall fatta är av så avgörande betydelse att det vore utomordentligt farligt för demokratin och för legitimiteten i vårt politiska system om det skulle gå på tvärs mot en förhärskande folkopinion. Det kanske inte är Moderaternas riksdagsmän som har problem med folkopinionen; det kanske tvärtom är folket som har problem med företrädare som uppenbarligen ser folkopinionen mest som ett besvärligt och störande inslag. Jag menar att den rekommendation som regeringen gör har en mycket god grund. Den har kommit fram genom en långvarig diskussions och förankringsprocess. Det tog tid, och vi fick kritik för detta. Men när vi kom fram till en rekommendation var den väl förankrad. Den har hamnat rätt. Den har ett mycket starkt stöd inom socialdemokratin och ytterst även av svenska folket. Fru talman! Jag har även till uppgift att i dag svara på en interpellation som nära ansluter till debatten. Det gäller en interpellation från Fredrik Reinfeldt, som har ställts till statsministern, om Sverige och den ekonomiska och monetära unionen. På grund av att arbetet i regeringen är fördelat på ett visst sätt är det dock jag som skall svara på interpellationen. Den innehåller två frågor. I den första ber interpellanten mig att återge alla skäl som har väglett regeringen till att föreslå att Sverige bör avstå från ett inträde i valutaunionen. I den andra frågan gör Fredrik Reinfeldt gällande att det förekommer dubbla signaler i EMU-frågan. Han hänvisar till en intervju med statsministern i en tidningsartikel och ett anförande som jag höll vid Bankföreningens årsmöte för några veckor sedan. Mitt svar är kort och gott: Vårt skäl för att rekommendera att Sverige inte skall gå in i valutaunionen vid starten är att det saknas folkligt stöd för detta. Det är det skäl vi uppger, och det är detta skäl som gäller och ingenting annat. Jag står naturligtvis fast vid den motivering som har givits i EMU Men det är också viktigt att ha en bred debatt i EMU-frågan. Vi har haft det, och vi skall fortsätta att ha det. Och i den debatten skall faktiskt även landets stats och finansministrar ha rätt att delta. Ibland har vi kritiserats för att delta alldeles för litet. Nu verkar det snarast som om vi deltar för mycket och bör avstå från att göra så. Jag kan försäkra att jag, och det gäller naturligtvis också statsministern, kommer att fortsätta att föra en debatt och att pröva olika aspekter som har med valutaunionen och Sveriges relationer till denna att göra också i framtiden. Det här är naturligtvis inte en fråga om att skicka några dubbla signaler. Fru talman! Riksdagen skall senare i dag fatta sitt beslut. Jag förmodar att beslutet kommer att överensstämma med propositionens förslag. Det är bra att klarhet skapas. Det är bra att vi nu får den stadga och den demokratiska förankring som är nödvändiga när det gäller Sveriges förhållande till valutaunionen. Men det kommer också en verklighet efter detta beslut. Det praktiska förberedelsearbetet inför valutaunionen, som har pågått under en tid, måste naturligtvis gå vidare. Det gäller både att identifiera de behov och problem som gäller för ett land som inte deltar i valutaunionen vid starten, en situation som kommer att gälla för Sverige. Men det gäller också att titta på de behov och problem som kan uppkomma vid ett eventuellt senare svenskt deltagande i valutaunionen. Mot den bakgrunden finns det skäl att utvidga dialogen med olika aktörer i vårt samhälle kring de här frågorna. Regeringen har därför, mot den bakgrunden, i dag beslutat att tillsätta en referensgrupp där jag skall vara ordförande och där även konsumentministern, arbetsmarknadsministern och näringsministern liksom riksbankschefen kommer att delta. Vi kommer också att inbjuda företrädare för näringslivsorganisationer och arbetsmarknadens parter att ingå i denna grupp. Det här innebär att vi markerar vikten av arbetet och av att ha en bred dialog med olika grupper i samhället. Däremot innebär det naturligtvis inte någon som helst förändring i den svenska position som finns återgiven i propositionen från regeringen och som riksdagen senare i dag skall ta ställning till. Avslutningsvis, fru talman, har vi i dag en stark ekonomi i Sverige. Den skapar en handlingsfrihet i EMU-frågan som tidigare var otänkbar men som vi nu har fått. Det här innebär inte att arbetet med att reformera den svenska ekonomin är slutfört. Det blir förmodligen aldrig slutfört. Arbetet med att ytterligare stärka och utveckla den svenska ekonomin skall fortsätta. Att stå utanför valutaunionen är ingen sinekur. Jag har sagt det många gånger, och jag säger det gärna en gång till: Det är inte så att vi kan kosta på oss ett större underskott eller högre inflation om vi står utanför valutaunionen. Det är kanske t.o.m. så att vi måste ställa ännu högre krav på oss själva om vi står utanför. Vi skall förtjäna ett förtroende i form av lägre räntor. Vi har nått mycket långt på den vägen, och vi skall vandra ytterligare en bit i den riktningen. Från svensk sida kommer vi inte att gå med i valutaunionen från starten. Det är ett ställningstagande som har en stark folklig förankring, och det kan vi känna oss till freds med. Vi håller också dörren öppen för att eventuellt kunna gå med senare. Men om och när den frågan aktualiseras, skall den underställas svenska folket för prövning. Vi är från svensk sida positiva till att stärka och fördjupa samarbetet inom den europeiska unionen.

Fru talman! Jag har tidigare citerat ur en ledare i den största socialdemokratiska morgontidningen. Jag har inte nämnt rubriken. Den ser ut så här: EU har sitt eget moment 22. Med EMU blir sysselsättningsunionen mest kosmetika. Jag skulle vilja höra finansministern säga något om just det här. Finns det över huvud taget, enligt finansministerns bedömning, en sådan motsättning när det gäller sysselsättningspolitiken, alltså de delar av sysselsättningspolitiken som den svenska socialdemokratin står bakom och driver i EU och även - hoppas jag - övriga Europa? Finns den motsättning som Arbetets ledare pekar på eller finns den inte? Den andra frågan gäller det folkliga ställningstagande som vi också enligt regeringen någon gång skall ha i någon form. Har svenska folket möjlighet att säga nej, ett definitivt nej? Då menar jag alltså ett nej som innebär att vi för överskådlig tid står utanför EMU. Jag skulle gärna vilja ha ett klart svar på den frågan, för det är något dunkla skrivningar i propositionen och i utskottsmajoritetens betänkande just på denna punkt. Säger svenska folket nej i en folkomröstning eller i ett allmänt val, betyder väl det ändå rimligtvis att vi för överskådlig tid står utanför EMU?
Fru talman! Jag har inte läst den där ledaren i Arbetet, och jag skall väl därför inte ge mig in på att i detalj bedöma innehållet. Sysselsättningsfrågorna står ju högst upp på agendan, och det är min uppfattning att huvudansvaret för att få en positiv sysselsättningsutveckling i Sverige och för att få ned arbetslösheten ligger, och skall ligga, på nationell nivå. Det gäller alldeles oavsett om man går in i valutaunionen eller inte. Nu går Sverige inte in i valutaunionen vid starten. Däremot har vi krävt att sysselsättingsfrågorna skall få en större vikt i det europeiska samarbetet. Vi har också nått framgångar vid Amsterdamtoppmötet som sedan nyligen följdes upp vid det extra toppmötet i Luxemburg. Vi tillhörde ju dem som drev på. Vi har inte nått så långt som vi hade önskat, men vi har nått en bit på vägen. Det får vi väl i alla fall glädja oss åt som ett första steg. Vi kommer att ha all anledning att jobba vidare med de här frågorna, framför allt på nationell nivå, men även på ett vidare europeiskt plan. När det sedan gäller frågan om folkets ställningstagande till valutaunionen, menar jag att det finns goda skäl att avvakta och se utvecklingen i valutaunionen när den startar, att se hur projektet utvecklas. Det är omöjligt att i dag ange någon tidpunkt vad gäller om och när den här frågan skall upp till prövning. Den skall underställas svenska folket i val eller i folkomröstning. Självklart är det så att det beslut som svenska folket då fattar skall vara vägledande för en betydande period framåt. Det kanske inte skall vara det i all evighet, för vi fattar inga eviga beslut. Men naturligtvis skall det vara vägledande för svensk politik under ett antal år efter det att beslutet fattats.
Fru talman! Jag måste säga att jag inte tycker att finansministerns svar var så där alldeles glasklart, speciellt inte på den första punkten. Det var ett första steg, säger Erik Åsbrink, som man tog i Luxemburg. Men det som har diskuterats i Europa - inte minst i det här s-programmet Sätt Europa i arbete - är ju ett slags mellanstatlig, offensiv sysselsättningspolitik där man i den gamla Keynesianska andan försöker att på något sätt påverka den totala efterfrågan och sätta den i relation till produktionsförmågan i Europa. Den principen står i direkt strid mot de monetaristiska principer som vägleder den nya europeiska centralbanken och som innebär att man i princip skall göra sig immun mot denna typ av mellanstatlig efterfrågestyrning. Det är det som Arbetets ledare handlar om. Om detta finns det en mycket stor debatt i övriga Europa. Min fråga är alltså: Finns den här motsättningen eller inte? Finansministern glider helt undan frågan.
Fru talman! Det är lätt att konstatera att det inte finns några förutsättningar i Europa i dag att bedriva någon samordnad expansionistisk ekonomisk politik. Det har inte så mycket med valutaunionen att göra. Det beror på att den typen av politik inte har något nämnvärt stöd. Det är en hett debatterad fråga om valutaunionen ökar eller minskar möjligheterna att föra en politik för full sysselsättning. Jag måste säga att jag för min del tycker att det är utomordentligt svårt att bedöma den saken. Jag kan se att anpassningen till konvergenskraven kortsiktigt kan ha en restriktiv politik i Europa som följd. Det är förmodligen riktigt att vi har sett detta. Men det är också så att i och med att länderna närmar sig de mål som har satts upp - och vi står ganska nära dem nu - är anpassningsperioden till stor del över. Jag kan inte se att det långsiktigt skulle vara på något sätt hämmande för en sysselsättningspolitik att länderna förbinder sig att hålla låg inflation och att ha ordning i sina statsfinanser. Jag tror tvärtom att det i grunden är sunt och positivt att vi gör detta. Anpassningen kan ha kostat något. Men när den väl är genomförd, tror jag att sysselsättningen långsiktigt snarast tjänar på att länderna undviker att hamna i den typ av problem som vi har sett i det förgångna i en rad länder. Det gäller jättelika underskott i de offentliga finanserna och det gäller hög inflation, som driver fram höga räntor och bristande framtidstro. Det gäller alltså mycket av det som vi har sett i Sverige under de gångna åren, men som vi nu lyckligtvis till allra största delen har lagt bakom oss.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Erik Åsbrink för de vänliga välkomstorden. Jag hoppas också att vi får många fruktbara debatter. Vi kommer säkert inte att vara överens. Sedan fortsätter Erik Åsbrink med en historisk återblick. Han talar litet om Asien och så. Jag tycker att man, om man nu ser tillbaka, kan konstatera att Erik Åsbrink före 1992 års valutakris hade suttit nio år i Finansdepartementets ledning, bl.a. som statsråd. Anne Wibble hade suttit nio månader. Lyssnaren får väl själv avgöra vem som kan ha haft den största skulden. Själv satt jag vid Stockholms universitet och knåpade. Det här med folklig förankring är väldigt viktigt. Jag är gammaldags nog att tycka att om det är så att vi har en parlamentarisk demokrati i Sverige - vilket vi har, vi sitter ju här i riksdagen nu - så förutsätts det om den skall fungera att partierna tar ställning och driver opinionen i tidens stora frågor. Annars blir det ingen demokrati. Det för mig in på den utredning som statsministern tillsatt med anledning av att han är bekymrad för den svenska demokratins funktionssätt. Han kan ju börja med att städa i sitt eget agerande genom att driva och bilda opinion i tidens stora frågor. Nästa punkt är en uppföljning av det som jag sade till Sören Lekberg. Den brittiska regeringen har alltså sagt: Vi är en regering som deklarerar sig principiellt vara för en monetär union. Detta är undertecknat av Obeslutsamhetens tid är över. Sören Lekberg sade att detta är också de svenska socialdemokraternas politik. Instämmer Erik Åsbrink i detta? Har ni samma politik som Labour i Storbritannien?
Fru talman! Min jämförelse gällde situationen 1994, inte 1992. 1994 hade vi ju under tre år haft en borgerlig regering, Bildt-Wibble-regeringen. Rimligtvis borde tre år ha satt sina spår. Det gjorde de också, inte bara i de siffror som jag har redovisat och som var förfärande nog, utan vi fick ju också det betyg vi fick i form av att räntorna rakade i höjden under de sista månaderna av den borgerliga regeringstiden. Ibland får man höra siffror om hur fantastiskt det gick under de sista veckorna; detta genom ett lämpligt urval av statistiska data. Men det betyg som sattes visade sig ge kraftigt stigande räntor. Då hade Carl Hamilton lämnat universitetet, och Anne Wibble hade varit finansminister i närmare tre år. Den folkliga förankringen är viktig, säger Carl Hamilton, men till sist handlar det om att bilda opinion. Jag håller med om att det är viktigt att bilda opinion. I själva verket handlar allt demokratiskt beslutsfattande om en avvägning mellan att bilda opinion och att avlyssna opinioner. Det är vad vi på den socialdemokratiska sidan gör. Det är något helt annat jämfört med vissa borgerliga partier som först fattar beslut och sedan diskuterar. Egentligen gör man kanske inte ens det, utan man fattar beslut först. Inte ens efteråt har man en diskussion. I en fråga av den här dimensionen skulle det, menar jag, vara förödande att följa det receptet. När det gäller Sverige och Storbritannien är det naturligtvis inte identiska positioner som vi intar. Ingen har påstått det och det finns heller ingen anledning att eftersträva något sådant. Vi har olika situationer och olika intressen. Varje land utformar sin politik utifrån sina intressen. Men det är alldeles klart att vi i många frågor ligger varandra nära. Det kan jag konstatera, eftersom jag praktiskt samarbetar med Gordon Brown - senast i den fråga som ännu inte är avgjord, nämligen om det skall bli någon form av ett s.k. Euro X-organ och om vilka som skall delta.
Fru talman! När det gäller opinionsbildning kan jag säga att jag själv var en av ledarna för jakampanjen. Dessvärre kunde jag konstatera ett tidvis ganska haltande socialdemokratiskt stöd på ja-sidan jämfört med några borgerliga partier, som Erik Åsbrink med ett något konstigt tonläge uttalar inte skulle ha ställt upp i opinionsbildningen. Men det var ju från den borgerliga sidan som kraften och tyngden i argumentationen och ställningstagandet, till förmån för ett svenskt EU-medlemskap, kom och så var det ända fram till på slutet. Tyvärr har luften gått ur det socialdemokratiska EU-engagemanget sedan dess. Jag upprepar att opinionsbildning i en parlamentarisk demokrati bara kan fungera om partierna fyller sin uppgift för att parlamentet skall fungera, nämligen genom att ta ställning. Klarar man inte att ta ställning blir det ingen parlamentarisk demokrati. Det är det som vi nu ser i EMU-frågan. Den är dessutom väldigt viktig, som flera här har sagt. Jag tycker att det är beklämmande och även bekymmersamt från svensk demokratisk synpunkt att det stora regeringspartiet är förlamat av inre splittring och inte orkar ta ställning och bilda opinion. Vi har ju ännu inte hört någonting om det som brittiska Labour säger, nämligen att man massivt skall gå in för opinionsbildning för euron. Man vill påverka attityderna. Så långt har inte ni kommit. Jag hoppas att ni umgås ännu mera med Gordon Brown och de andra så att ni möjligen smittas. Möjligen smittas ni då av deras positiva EMU-attityd.
Fru talman! Carl Hamilton har i sina inlägg i dag mycket ägnat sig åt att med vällust återge vad politiker i andra länder säger. Det må vara Storbritannien eller Finland. För mig är detta totalt ointressant. Vi har inget behov av att kopiera andra länder. Ibland är vi överens och kan samarbeta, och det är bra. Ibland hamnar vi på olika linjer. Men det finns ingen anledning för oss i Sverige att mäta vår politik efter i vilken grad den överensstämmer med det ena eller det andra landets politik. Det är en orimlig attityd. Jag kommer aldrig att hemfalla åt något sådant. Carl Hamilton skryter med de avgörande insatser som skulle ha gjorts av vissa borgerliga partier inför EU-omröstningen. Jag tror att alla i denna kammare inser att utan ett socialdemokratiskt engagemang i den frågan skulle vi inte ha fått en majoritet som röstade ja för ett svenskt EU-medlemskap. Det var den helt avgörande insatsen. Det skulle aldrig ha gått att föra in Sverige i den europeiska unionen och att få en folkmajoritet att rösta för ett svenskt EU-medlemskap om inte många aktiva socialdemokrater hade engagerat sig i frågan. Det var alltså det helt avgörande. Naturligtvis kommer våra relationer till valutaunionen i väldigt hög grad att vara beroende av hur socialdemokratin i framtiden agerar i den här frågan.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann. Det handlar om de s.k. veckoslutsbussarna, de bussar som tillåts köra också vissa vardagar. För att frågan skall bli mera konkret tänkte jag ta ett exempel från mitt hemlän Dalarna, men det skulle lika gärna vara någon annanstans och ett annat landskap. Regeringen håller den här verksamheten i någon sorts strypkoppel för att styra över folket till SJ. Jag vill fråga kommunikationsministern om denna trafikpolitik är vettig. Det är två inriktningar på min fråga. Är det vettigt att ge tillstånd till vissa bussbolag och sedan kombinera detta tillstånd med att vissa linjer inte skall få ta den rakaste sträckan till Stockholm utan måste gå omvägar för att konkurrensen med SJ skall bli bättre? Det här är också en miljöfråga. Man skulle lika gärna ha ställt frågan till miljöministern. Ni talar så ofta om miljö. Men det är väl en miljöfråga om inte bussarna skall få gå direkt till sitt resmål. Den andra frågan gäller det prismässiga. SJ har priser som vida överstiger vad de bussar har som ändå finns. Det är inte bara en konkurrensfråga utan även en miljöfråga. Varför driver regeringen den här strypkoppelpolitiken i den här frågan? Det kan vara intressant att höra.
Herr talman! Egentligen skulle jag vilja ställa samma fråga till den gamla regeringen, som hade den här synen på hur regleringen av den långväga busstrafiken skulle te sig i förhållande till Statens järnvägar. Hela frågan om avreglering av långväga busstrafik ses över i samband med den trafikpolitiska proposition som regeringen avser att lägga på riksdagens bord i februari nästa år. Rolf Gunnarsson säger att det här är en miljöfråga. Det är också en konsumentpolitisk fråga, vill jag hävda. För många personer är det naturligtvis bra att kunna åka billigt även om det blir mindre bekvämt att åka buss. Jag är väldigt mycket för att vi skall kunna komma så långt som möjligt vad gäller avregleringen av den långväga busstrafiken. Men det måste kombineras med det ansvar som framför allt länstrafikhuvudmännen har för att vi skall ha en linjetrafik inom respektive län. Därför måste vi klara det. Men gränssnittet mellan SJ och de långväga busstrafikbolagen är inte en så stor fråga att det av den anledningen kommer några åtgärder i propositionen.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Men jag tycker att det här med den gamla regeringen låter som en ganska raspig grammofonskiva. Jag vill än en gång fråga om det är vettigt. Skulle man inte, i stället för att besluta om omvägar för de bussar som nu finns och har tillstånd, t.ex. kunna ha det så att bussen får stå en timme på tomgång och spy ut gaser? Så skulle man nå målet att bussen kommer lika sent till Stockholm och konkurrerar med SJ. Det skulle ge samma effekt. I stället behöver man nu gå över Fagersta eller Gävle. Så säger kanske någon att det är bra att gävleborna kan åka med den bussen. Nej, det kan de inte, för bussen får inte ta upp passagerare i Gävle fastän den tvingas över Gävle. Är det här vettigt? Det är en miljöpolitik som inte rimmar med någonting. President Jeltsin var här för att lära sig om den svenska skattepolitiken. Man kan tro att kommunikationsministern har varit i Ryssland och lärt sig om den ryska kommunikationspolitiken.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att det här är en alltför allvarlig fråga för att man skall raljera med den på det vis som Rolf Gunnarsson nu gör. Den nuvarande regeringen tar den här frågan på allvar och tar upp hela problemet med den långväga busstrafiken i den trafikpolitiska propositionen. Det kommer en mycket långtgående avreglering där. Det vet jag att också Rolf Gunnarsson är väl medveten om. Men detta måste kunna kombineras med det ansvar som länstrafikhuvudmännen har för att vi skall kunna åka mellan flera orter inom samma län. Det ansvaret ligger på länstrafiken, och det måste kunna kombineras med en bra konkurrenssituation för de långväga bussbolagen. Det finns ingen anledning att raljera med vare sig Jeltsin eller Ryssland i det här mycket viktiga konsumentpolitiska spörsmålet.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till jämställdhetsminister Ulrica Messing med anledning av den ESO-rapport som kom häromdagen som heter: Lönar sig arbete? Den visar det som har visat sig många gånger förr, nämligen att tröskeln för de arbetslösa till att ta ett jobb ekonomiskt är väldigt hög. Framför allt för många kvinnor och småbarnsföräldrar är marginalskatteeffekterna i jobb 60-70 %. Vid diskussionen inför den stora skattereformen tyckte man att det var förfärligt att högavlönade män hade marginalskatter på den nivån, men för vanliga lågavlönade småbarnsmammor är detta fortfarande vardag. Den här rapporten visar att det här skapar ekonomiska fällor som drabbar kvinnor både om man är arbetslös och går till ett jobb och också om man har ett jobb och vill påverka sin egen ekonomiska situation. Det blir fattigdomsfällor och marginalfällor. De ekonomiska fällorna tillsammans med det sociala tryck som kan uppstå gör det mycket svårt för kvinnor att välja jobb. Detta tillsammans med att det på arbetsplatserna mentalt blivit allt svårare för många pappor att kräva delat ansvar gör att trycket ökar ytterligare. Anna Hedborg skriver i förordet i rapporten: Det är min förhoppning att de intressanta fakta som presenteras kan leda till en debatt om hur de inkomstprövade stöden bör utformas för att det skall löna sig att arbeta också för kvinnor.
Herr talman! Jag delar Anna Hedborgs uppfattning att det är viktigt att debatten fortsätter. Jag läser den rapport som hon har gjort. Jag tycker också att det är bra att man har kartlagt de problem som finns. Jag tror att det finns en del problem här som vi måste lösa i framtiden. Jag skall läsa rapporten mer noggrant och återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder.
Herr talman! I Svenska Dagbladet i dag ifrågasätts den socialdemokratiska kampanj där man bl.a. hävdar: "För fyra år sedan gick 100 företag i konkurs varje arbetsdag. Den här hösten startas 150 nya företag varje arbetsdag." Redaktionen anser att statistik saknas för en sådan uppgift. Vid förfrågan hos socialdemokraternas partihögkvarter om källan uppger man bl.a. Göran Perssons tal vid partikongressen. Min fråga är till näringsministern: Kan näringsministern bekräfta att relevant statistik finns och att uppgiften är rätt?
Herr talman! Jag kan bekräfta att betydligt fler företag gick i konkurs hösten 1994 än i dag och att det i dag går mycket bättre för Sverige. Däremot kan inte jag bekräfta hur många fler som gick i konkurs då, men det var många fler.
Herr talman! Det drabbar oss alla i det politiska livet om statistiken används på ett så slarvigt sätt att trovärdigheten kan ifrågasättas. En forskare hävdar i artikeln i tidningen att den statistik som används är från SAF:s hemsida och Stiftelsen Jobs & Society och att man där räknar in också ombildningar, namnbyten på företag och dotterbolag. Min kompletteringsfråga till näringsministern är: Är det inte bättre etik att man bestämmer sig för att jämföra nyföretagande med nyföretagande och konkurser med konkurser?
Herr talman! Man kan jämföra det också, men det som är viktigt är verkligheten. Och verkligheten är ju glädjande nog för både mig och Holger Gustafsson att det nu går mycket bättre för Sverige än under 1994.
Herr talman! Jag vill rikta en vädjan till kulturminister Marita Ulvskog. Jag undrar om kulturministern kan tänka sig att se över det stipulerade sparbetinget som har ålagts Sveriges länsmusik. Principen om delfinansiering mellan stat och landsting som ligger till grund för sparbetinget är en bra princip. Men läget just nu är inte sådant att vi kan kräva att landstingen skall gå in. De måste försöka att klara det som de är till för, nämligen sjukvård. I de flesta fall befinner sig landstingen i en akut situation. I kulturutskottets budget ingår det s.k. krispengar. Regeringen och utskottet har vid några tillfällen hjälpt till för att försöka lindra sparbetinget. Krispengarna står till regeringens förfogande, och det är upp till regeringen att ta initiativ. Jag undrar om inte Marita Ulvskog kan tänka sig att lätta på den börsen och rädda landets länsmusik och tillsätta den för musiklivet så efterlängtade musikutredningen.
Herr talman! Jag tycker att det har varit ett väldigt gott samarbete mellan Kulturdepartementet och kulturutskottet. Alla har ansträngt sig över partigränserna för att försöka att göra de omfördelningar som drabbar länsmusiken så skonsamma som möjligt. Det är klart att man inte kan göra alla nöjda. Men utläggen av pengar ur den s.k. kriskassan har betytt väldigt mycket. Vi har i flera olika omgångar mycket prestigelöst bantat de krav som vi ställde på omfördelning när det gällde länsmusikmedlen. Efter det att vi lade fram budgetpropositionen har vi också åstadkommit ytterligare lättnader. På många håll har även landsting och kommuner gått in och stöttat länsmusiken på ett sådant sätt att förändringarna blir ganska små på de flesta håll. Det är utmärkt därför att länsmusiken är av stor betydelse. Sedan håller jag inte med Ewa Larsson och inte heller de moderata partiföreträdarna som brukar hävda att det enda som landstingen skall syssla med är sjukvård. Det är mycket viktigt att landstingen är engagerade i regionernas kulturpolitik och att de lägger pengar på kultur. Jag vet att många landsting har klarat detta, särskilt som staten ju går in med kraftigt höjda statsbidrag till både kommuner och landsting.
Herr talman! Jag vill tacka för den positiva och prestigelösa inställningen som kulturministern har. Det är bra att man försöker se till den konkreta aktuella verkligheten. Jag vill ta upp ytterligare ett exempel. För Musik i En ensemble - Omnibus, som har hållit på i 15 år - tvingas att lägga ned sin verksamhet. Det här drabbar också Uppsala kammarorkester. Kort: Landstingets förebyggande verksamhet är behjärtansvärd. Landstinget i Uppsala står i dag inför ett sparbeting på 100 miljoner kronor och ytterligare besparingar förväntas nästa år.

Herr talman! Det är bra att riksdagen och regeringen tillsammans markerar vår syn på länsmusikens betydelse. Det gör vi bl.a. genom att se till att länsmusiken har tre gånger så högt statsbidrag som all annan regional kulturverksamhet. Kulturdepartementet måste vi använda för teatrar och andra kulturinstitutioner som befinner sig i en betydligt sämre situation än länsmusiken. Det är också viktigt för den regionala förankringen och för långsiktigheten i länsmusiken att regionerna och kommunerna tar ett något större ekonomiskt ansvar än vad man har gjort tidigare. Jag tror att det vore bra för framtiden.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern. Regeringen föreslår att det skall inrättas en ny myndighet i Söderhamn för att registrera underlag för ursprungsmärkning av kött. Sverige är det enda land som har beslutat att djurägarna själva skall betala kostnaderna för myndigheten. Staten har beslutat att man skall använda registret hos Svensk husdjursskötsel, SHS, och det är bra. Nästan alla lantbrukare med djur är anslutna dit. Jag vill då fråga: Vilken nytta har man av en myndighetsstab i Söderhamn, förutom att ett antal personer får jobb? Registret hos SHS fungerar redan alldeles utmärkt och där lagras all statistik som behövs för att man skall kunna visa varifrån djuren kommer.
Herr talman! Jag upphör aldrig att förvåna mig över den fanatiska glöd med vilken företrädare för Moderata samlingspartiet hävdar att Sveriges bönder måste ha stöd från staten för varje åtgärd som skall vidtas. Det djurregister som skall införas från årsskiftet är en förutsättning för att vi skall kunna ha ursprungsmärkning på kött till nytta för butikskonsumenter. Såvitt jag vet är det ett starkt intresse också från Sveriges bönder att vi skall kunna ha en sådan märkning. Det ger naturligtvis svensk produktion en stor fördel att man kan garantera konsumenterna att det är svenskt kött som de köper. Man skulle kunna säga att för en marknadsföringsåtgärd som kostar ett jordbruksföretag mellan 500 och 1 000 kr per år får man alltså chans att marknadsföra sitt kött till Sveriges konsumenter. Att man sedan kan förlägga den utökning av anställda som behövs för verksamheten till en sådan ort som Söderhamn som har drabbats av kriser arbetslöshet kan jag inte förstå att någon kan ha någonting att invända emot.
Herr talman! Det är väl inte så konstigt att man är förvånad, fast kanske inte på det sätt som jordbruksministern är det. Men Sverige är det enda land där djurägarna själva skall betala för den här statistiken, en statistik som redan finns i stor utsträckning. Det har fungerat mycket bra. Vi är i Sverige förskonade från BSE - galna ko-sjukan - från salmonella och andra djursjukdomar. Det visar med all önskvärd tydlighet att man klarar av detta med nuvarande kontroll och statistik. Vore det inte bättre att i stället för att inrätta en ny statlig myndighet som djurägarna skall betala för koncentrera sig på import av kött från länder där det verkligen finns stora problem i dag, problem som saknas i Sverige?
Herr talman! Vi får nu till stånd en gemensam ursprungsmärkning i den europeiska unionen som kommer att avse, inte bara svenskt kött utan också kött producerat i EU:s andra medlemsländer. Det är jag oerhört glad över och faktiskt också litet stolt över eftersom det någonting som vi från svensk sida med stöd från såväl konsumenter som producenter har slagits mycket för. Att en sådan lagstiftad kontroll skall utföras under ansvar av en myndighet är också förutsättningen för att vi med myndigheternas objektivitet skall kunna garantera att det verkligen rör sig om en korrekt ursprungsmärkning. Jag tror inte att det är riktigt acceptabelt i något annat sammanhang att man låter en branschorganisation stå för den här typen av myndighetskontrollerad verksamhet.
Herr talman! Jordbruksministern svarade inte riktigt på frågan. Frågan gäller varför det skall bli en ny myndighet i Söderhamn när det redan finns ett register i Eskilstuna. Jag antar att jordbruksministern har läst landshövding Björks utredning och där sett att lönsamheten för svenskt jordbruk har minskat drastiskt. Kommer detta som en övverraskning för jordbruksministern?
Herr talman! Som svar på den senaste frågan kan jag bara säga att enligt de analyser som Statens jordbruksverk gör ökar driftöverskottet i Sveriges jordbruk för år 1997. Som Patrik Norinder, som ju själv är jordbrukare och innehavare av ett tämligen stort jordbruk, vet har regeringen med bifall av riksdagen beslutat att införa ett tämligen omfattat utökat miljöstöd. Så visst har vi en medvetenhet om förhållandena inom jordbruket. Vi är också mycket aktiva för att bidra till att förhållandena skall förbättras. De två andra frågorna har jag faktiskt redan svarat på. Jag har sagt att om en verksamhet kräver en utökning av antalet anställda, ser jag inget fel i att den utökningen förläggs till en ort som är drabbad av arbetslöshet. Jag kan inte heller riktigt förstå att man från något parti eller någon intresseorganisation kan ha en annan uppfattning. Jag har också sagt att det enligt min uppfattning är viktigt att någonting som man garanterar med lagstiftning och myndighetsgarantier inte utövas av en branschorganisation där faktiskt alla bönder inte är medlemmar, även om det naturligtvis är så att bondekooperationen har en mycket stark ställning i vårt land.
Herr talman! Jordbruksministern glider på svaret vad gäller lönsamheten. Vi talar här om en djurdatabas. Det är alltså animalieproduktion som vi diskuterar. Animalieproduktionen har en klart försämrad lönsamhet i Sverige, och det är mycket bekymmersamt. Om jordbruksministern nu har vetat om detta kan man ju undra varför regeringen inte har gjort någonting åt det. Att man sedan bygger upp en helt ny databas i Söderhamn torde vara helt onödigt, när det finns en fungerande anläggning som skulle drivas mycket billigare än den som regeringen har föreslagit.
Herr taman! Vi talar nu om en åtgärd som faktiskt är bra för Sveriges bönder. Om man kan marknadsföra svenskt kött med en garanterad ursprungsmärkning hos konsument, är jag övertygad om att det är ett bra sätt att få en bättre lönsamhet för det svenska jordbruket. Jag är också övertygad om att detta med att få en bättre lönsamhet i mycket stor utsträckning handlar om att Sveriges producenter och de som förädlar råvarorna från jordbruket har förmågan att vända sig till konsumenter för att marknadsföra sina produkter på ett bra sätt. Av det skälet tycker jag att Sveriges bönder borde välkomna möjligheten att få en garanterad ursprungsmärkning. Den kommer nämligen att hjälpa dem med det som de själva ursprungligen inte har klarat av, nämligen att marknadsföra sig hos konsumenterna.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till jämställdhetsminister Ulrica Messing. Arbetslösheten minskar ju nu, och det är glädjande. Men nya arbetstillfällen tillkommer främst inom typiskt manliga yrkesområden. Det finns också finns brist på yrkesutbildade personer inom industrin, s.k. flaskhalsar. Ett sätt att se till att kvinnor får varaktiga jobb är bl.a. att försöka få in kvinnor på de typiskt manliga områdena, där det finns s.k. brytprojekt. Men de används inte i så förfärligt stor omfattning, åtminstone inte i en sådan omfattning som jag skulle önska. Jag undrar vilka möjligheter respektive hinder jämställdhetsministern ser när det gäller att utöka den verksamhet som finns inom brytprojekten.
Herr talman! Jag tror att de största hindren för att bryta den könsuppdelade traditionella arbetsmarknaden som vi har i vårt land är just traditioner. Kvinnor väljer typiskt kvinnliga yrken, och män väljer typiskt manliga yrken, ibland genom påverkan utifrån och ibland kanske av födsel och ohejdad vana. Men nu sjunker arbetslösheten både bland kvinnor och bland män. Arbetslösheten bland kvinnor är lägre än bland män. Den utvecklingen är positiv. De som är mest benägna att påverka sin egen situation på arbetsmarknaden - att förändra sig, vidareutbilda sig och våga flytta - är kvinnor. Det är ingen tillfällighet att 73 % av de som nu går i kunskapslyftet är just kvinnor. Vi diskuterar bl.a. med AMS om hur vi kan öka trycket på de brytprojekt som genomförs tillsammans med arbetsförmedlingarna, för att få alltfler män att söka sig till traditionella kvinnoyrken och tvärtom. Jag tycker att det är en väldigt viktig fråga.
Herr talman! Jag håller med Ulrica Messing om att det gäller att hjälpas åt med att bryta traditionerna. Arbetslösheten bland kvinnor är lägre, men det beror just på att de går till kunskapslyftet. Det är inget fel i det, men det ger ju kanske inte varaktiga jobb på samma sätt som för män som går direkt ut i yrkeslivet. Det är därför som jag ser just brytprojekten som en fantastisk möjlighet för att få ut kvinnor på arbetsmarknaden. Men det hinder som jag ser är bl.a. volymkravet, som hittills har varit så hårt. Nu vet jag att det här i riksdagen diskuteras en uppluckring av volymkravet. Hur snabbt skulle det kunna ske? Jag ställer min fråga mot bakgrund av att Arbetsmarknadsstsyrelsen har skrivit till regeringen och bett om en ändring av volymkravet. Det skulle öka möjligheten att använda brytprojekten.
Herr talman! Det är också så att alltfler kvinnor nu väljer de tekniska utbildningarna på högskolor och universitet, vilket naturligtvis är positivt. När det gäller hur fort man kan se över olika system får jag nog be Ingbritt Irhammar att återkomma till ansvariga ministrar, eftersom vi i regeringen är väldigt noga med att var och en av oss på våra ansvarsområden skall vara ansvariga också för jämställdhetsfrågorna. Jag har det övergripande ansvaret och ser att utvecklingen hela tiden går åt rätt håll. Det kan handla om system, om lagar och regler och ibland om brytprojekt. Jag tror också att det handlar om allas vår inställning till att debattera dessa frågor och att hela tiden se till att positionerna skjuts framåt. Vi upplever ju då och då bakslag, när vi får sådana fruktansvärda rapporter som t.ex. om det som hände i Karlstad med en man i barnomsorgen. Då är det oerhört viktigt att också vi som är politiker och ansvariga står upp och understryker vikten av ännu fler män i barnomsorgen t.ex.
Herr talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. Det finns ju många studenter som har studiemedel. En del av dessa uppnår av olika skäl inte tillräckligt många poäng för att få studiemedel nästkommande termin. Det kan ju handla om att livssituationen har förändrats och en massa andra olika skäl till att man inte klarar av de sista tentorna. Därmed är de i praktiken utkastade från fortsatta studier, eftersom det är få som har möjlighet att i princip studera gratis en termin för att komplettera poängen och därmed kunna få studiemedel därefter. Resultatet kan exempelvis bli att de hamnar i arbetslöshet. Min fråga är om utbildningsministern kan tänka sig att se över någon form av dispensregler, exempelvis med ett extra motkrav av något slag, för att de som har hamnat i situationen att de har en halvfärdig utbildning i dag har möjlighet att fullfölja den.
Herr talman! Det är helt riktigt att det finns ett krav i studiemedelssystemet på att man skall upprätthålla en viss studietakt, och det tycker jag är riktigt. Det måste finnas ett sådant krav. Det går inte att acceptera att man uppbär studiemedel under en längre tid utan att prestera någonting i studierna. Nu är det också så att om man har misslyckats med någon tentamen har man en viss respit för att hämta hem det. Det är inte så att man sedan inte kan komma in i systemet igen om man ändå skulle ha misslyckats någon gång ytterligare, utan man har chansen att komma in om man kan visa prestationsresultat. Men det är klart att den ekonomiska situationen då kan bli besvärligare. Det är obestridligen så, men det är en följd av - och det har varit en allmän enighet om det - att man har ett visst prestationskrav inom studiemedelssystemet. Vi skall nu se över själva studiemedelssystemet, vilket vi har ju haft tillfälle att diskutera tidigare. Det är klart att även de här frågorna måste vägas in i det nya förslag som regeringen förbereder, men jag anser absolut att det även i det nya studiemedelssystemet måste finnas ett visst prestationskrav.
Herr talman! Jag tror att vi är överens om grundprincipen, att man behöver ett motkrav och att det skall krävas en prestation för att få studiemedel. Tyvärr har jag förstått att det efterlängtade förslaget om nytt studiemedelssystem lär dröja. Det lär dröja ett antal år innan förslaget blir omsatt i praktiken. Det finns ju trots allt en och annan som i dag är arbetslös på grund av att de inte har kunnat slutföra sin utbildning och som ser en chans att slutföra den för att sedan komma in på arbetsmarknaden igen. Jag tror inte att lösningen är att man t.ex. skall ha a-kassa och studera samtidigt. Men de här människorna sitter i en rävsax och har väldigt svårt att kunna göra detta gratis, som det ju i praktiken blir, för att komplettera sina utbildningar. Jag undrar om man kan se över möjligheterna till en dispens för att underlätta för den här kategorin människor.
Herr talman! Jag har sagt tidigare - och det står också i regeringens budgetproposition - att det nya studiemedelssystemet skall träda i kraft år 2000. När det gäller just den här specifika frågan tror jag inte att det kommer att bli någon principiell förändring i det nya studiemedelssystemet. Däremot är jag emot det som har föreslagits från annat håll - dock inte från Mikael Jansons parti - nämligen att man ytterligare skall öka prestationskravet i studiemedelssystemet. Det anser jag skulle vara olyckligt. Dessutom skulle det gå ut över kvaliteten. Men ett visst prestationskrav måste finnas, och det är därför inte möjligt att ha mycket omfattande dispensregler. Då uttunnar man ju prestationskravet. Som jag sade tidigare är det fullt möjligt att komma tillbaka in i systemet. Men det kräver naturligtvis en extra ansträngning från individen. Avgångsfrekvensen i det svenska högskolesystemet - det gäller dem som vi ibland brukar kalla för avhoppare eller drop outs - är inte specifikt hög. Vi står alltså inte inför något mycket stort problem. Men självfallet kan detta vara besvärligt för individen - det vill jag inte alls bestrida.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till kommunikationsministern. Vi känner alla till att SJ hade betydande problem under veckan som gick - dels i torsdags, dels i lördags. Det går kanske inte att förebygga alla tänkbara tekniska missöden, även om det skulle vara önskvärt. Det kanske också går att göra mer. Min fråga handlar om informationen och informationsbehovet. Det var väl litet si och så med informationen här i Stockholm i torsdags kväll, men jag har en bild som är värre. Den handlar om Örebro i lördags. Efter att ha fått sitta i tre timmar ute på banan kom passagerarna in till Örebro och konstaterade att de kom till en station som var obemannad - och detta på en lördagseftermiddag, och i en ort som inte är så där alldeles liten. Motivet från SJ är att man inte har råd att ha bemanning eftersom man då inte kan konkurrera med de bussar som Rolf Gunnarsson och kommunikationsministern debatterade för en stund sedan.
Herr talman! Lika litet som regeringen kan fatta beslut om tidtabeller och sådana saker när det gäller SJ kan den fatta beslut om exakt vilka informationsmedel som skall användas vid varje situation. Det är vi säkert alla överens om. Men jag delar Hans Karlssons oro över att det inte finns möjligheter att meddela sig när det blir problem. Det är ett problem för hela kollektivtrafiken. Skall vi få människor att gå över från privatbilism till kollektivtrafik måste det finnas system som går att lita på, och då är informationen väldigt viktig. Det gäller i och för sig också när det är mindre störningar eller inga störningar alls. Detta är alltså en viktig konkurrensfråga för hela kollektivtrafiken. Jag tror att tågoperatören SJ också är väl medveten om det.
Herr talman! Tack för svaret, kommunikationsministern! Det gläder mig att vi i allt väsentligt delar synen på behovet av bättre information. Jag förväntar mig inte - och inte någon annan heller antar jag - att kommunikationsministern skall tala om för SJ hur detta skall lösas. Men jag tror att det är bra om det framgår både från riksdagen och regeringen att det är ett krav att passagerarna har möjlighet att få bra information och dessutom har möjlighet att meddela sig med omvärlden i sådana här situationer. Jag hoppas att det går att finna lämpliga former för att åstadkomma en sådan information.
Herr talman! Min fråga riktar sig till försvarsministern. I ett TV-program i går sade försvarsministern att han är öppen för en diskussion om en avkriminalisering av värnpliktsvägran. I dag råder det inte på något sätt brist på ungdomar som är villiga att genomgå försvarsutbildning - tvärtom är det problem att krigsplacera de färdigutbildade ungdomarna. Därför vill jag fråga försvarsministern om, när och hur han kommer att verka för en förändring som innebär att man inte straffar dem som samvetsvägrar.
Herr talman! Ja, jag välkomnar en diskussion i samhället om den här frågeställningen. Jag tycker inte att den är alldeles lätt. Det är inte lätt att tänka sig att ta bort straffsanktionerna. Men det är heller inte lyckligt att ha en utveckling där det å ena sidan finns en hel del ungdomar som vill göra plikt inom värnplikt eller civilplikt och inte blir uttagna, och å andra sidan andra som inte önskar göra plikt eller begär uppskov och som drabbas av straffsanktioner. Jag tycker att en diskussion i samhället är något positivt. En parlamentarisk utredning om pliktsystemets framtid håller på att tillsättas. Jag anser att det är riktigt att man får en överblick av hur pliktprincipen för det fortsatta totalförsvaret skall komma att tillämpas innan man aktualiserar frågan om straffbestämmelser, som bör kunna omgärda ett pliktsystem.
Herr talman! Jag har tittat på direktiven till pliktutredningen. Där står endast att utredningen skall se över reglerna för personer från vissa religiösa samfund. Det är ett mycket snävt mandat till utredningen. Jag anser att det behöver vidgas så att det gäller alla samvetsvägrare, oavsett medlemskap i vissa religiösa samfund. Avser försvarsministern att avseende denna fråga ge ett tilläggsdirektiv med vidgat begrepp för just generell samvetsvägran?
Herr talman! Frågan om straffsanktioner i det här hänseendet ligger under Justitiedepartementet. Jag önskar att den kommande pliktutredningen kommer i gång och börjar sitt arbete med hur den framtida plikten skall utformas. Därefter kan man, med beaktande av hur diskussionen i samhället går vidare, överväga frågan om en studie av sanktionsbestämmelser kring pliktprincipen.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga om Internetadresser. Användningen av dessa ökar väldigt snabbt. Alla vi här i riksdagen har t.ex. en egen adress. Tidigare har staten haft ett grepp om Internetadresserna via KTH. Men nu sägs det att en privat stiftelse skall ta över adresserna och kanske även börja tjäna pengar på det hela.
Herr talman! Internetadresserna eller domännamnen, som de också brukar kallas, har inte varit någon statlig egendom. Domännamnen har administrerats av en privatperson vars namn är Björn Eriksen. Han har i och för sig arbetat på Sunet och varit knuten till KTH, men det har aldrig varit KTH, dvs. staten, som har ägt domännamnen. I och med att Internethanteringen ökar väldigt mycket ökar också hanteringen av namnen. Därför har branschen funnit att denna organisation inte fungerar och bestämt sig för att ha en stiftelse i stället. Jag tycker att formen stiftelse har väldiga brister eftersom den kan hindra insyn. Jag skulle vilja ha en betydligt större offentlighet när det gäller hanteringen av domännamnen. Men det är inte så enkelt att man bara kan gå in och ta över något som man aldrig har ägt. Staten har aldrig ägt detta.
Herr talman! I Norge och Finland har man uppmärksammat det här. Där har staten gått in och tagit ett grepp om det hela. Tänk om Internetadresser blir lika vanliga som telefonnummer och postadresser! Då inser man det orimliga i att detta skall skötas privat. På sikt får vi räkna med att detta blir allmän egendom, och jag hoppas att regeringen tar ett grepp i frågan.
Herr talman! Jag har en fråga till näringsministern. Näringsministern har nu i dagarna tagit emot en utredningen om en livsmedelsstrategi för Sverige. Det är en viktigt utredning. Där presenterades fakta som vi i och för sig kände till tidigare, nämligen att svenskt jordbruk lever i en negativ konkurrenssituation bl.a. beroende på skatter och avgifter, dvs. sådana kostnader som är baserade på politiskt fattade beslut. Jag vill nu fråga näringsministern hur snabbt han tror att det kan komma förslag från regeringen utifrån den här utredningen som innebär att våra lantbrukare får en bättre konkurrenssituation jämfört med bönderna ute i EU.
Herr talman! Först och främst vill jag säga att den utredning som vi har beställt är ett resultat av att regeringen anser att livsmedelspolitiken skall knyta ihop jordbrukspolitiken med livsmedelsindustrin och att denna industri är en viktig del av det svenska näringslivet. Den är en speciellt viktig del av den svenska landsbygden. Det är ett mycket bra dokument som nu har kommit. Det kommer nu att remissbehandlas på litet olika sätt via hearingar och remisser. Så småningom kommer det att landa i förslag i propositioner. En del av dessa kommer under våren, en del kommer senare. Det är viktigt och intressant att konstatera är att denna sammantagna bransch är en mycket stor och för Sverige viktig bransch som den här regeringen känner stort ansvar för. Jag tycker att det är fel att påstå att den här regeringen skapat sämre förutsättningar för den här branschen. Utredningen pekar på en del skatter som är till nackdel för den svenska jordbrukaren, men man pekar också på skatter som är till fördel för svenska jordbrukare, t.ex. jämfört med de danska.
Herr talman! Jag vet inte om jag sade det i min fråga även om jag kanske har den uppfattningen, men jag delar näringsministerns uppfattning när det gäller vikten av livsmedelsproduktion - både primärproduktionen och livsmedelsindustrin i Sverige. Där har jag ingen annan uppfattning än näringsministern. Jag ser med tillfredsställelse på att denna utredning har kommit. Den vidimerar vad bl.a. vi moderater har sagt under lång tid, nämligen att svenska bönder lever i en mycket negativ konkurrenssituation bl.a. i förhållande till sina kolleger i Danmark. Jag vill fråga näringsministern om han utifrån de fakta som finns i utredningen har någon mer precis uppfattning om hur mycket han kan komma med så snabbt som möjligt, dvs. redan till våren. Vilken sektor favoriserar näringsministern i en sådan här bedömning? Är det vegetabiliesektorn eller animaliesektorn? Det är också viktigt i det här sammanhanget. Grundsynen har vi gemensam. Livsmedelssektorn är viktig för Sverige. Nu frågar jag: Kan vi också gemensamt ha den uppfattningen att så snabbt som möjligt rätta till konkurrensnackdelarna för svensk livsmedelsindustri?
Herr talman! Min slutsats av det jag hittills har tagit del av när det gäller utredningen är följande. Det här är en stor och viktig näring. Den är tyvärr väldigt mycket inriktad på en marknad i Sverige. Den är mer beroende av Sverige än många andra länders livsmedelsnäring. Den har för lågt förädlingsvärde och för liten exportandel. Jag ser det som det viktigaste att öka insatserna för att höja exportandelen och höja förädlingsvärdet, dvs. det är livsmedelsindustrin som måste bli starkare. Det är detta som långsiktigt kan se till att också primärproduktionen kan vara lönsam. Jag vet inte hur jag skall tolka Göte Jonsson, men om jag får betona någonting så ligger jag närmare marknaden i mina insatser och Göte Jonsson ligger litet närmare planekonomin.
Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Tusentals totalförsvarspliktiga gör ju varje år sin utbildning för det svenska totalförsvaret. Nu skall det tillsättas en utredning. Det har varit en väldig debatt i massmedierna i år om värnplikten och totalförsvarsplikten. Vi kristdemokrater vill gärna ha en så bred översyn av pliktsystemet som möjligt. Min fråga är då: Överväger försvarsministern nu att även ta med den ekonomiska situationen för de pliktiga? Detta har ju också diskuterats i massmedierna. Dagersättningen är t.ex. 40 kr i dag. Vi har föreslagit en höjning i vårt budgetalternativ. Överväger alltså försvarsministern att ta med detta i direktiven till den här pliktutredningen.
Herr talman! Det är fullt möjligt för utredningen att komma med förslag som innebär att man lägger vikt vid t.ex. meritvärdering och ekonomiska ersättningar under olika former av plikttjänstgöring. Jag kan gärna förutskicka att det inte finns några medel för förändringar reserverade inom det femåriga totalförsvarsbeslut som löper fr.o.m. det här året och fem år framåt. Jag hoppas att en bred utredning, som tar upp hur pliktprincipen skall kunna tillämpas så att samhällsintresse och individens önskemål kan paras ihop på bästa sätt, kan ta upp alla relevanta delar.
Herr talman! Tack för det svaret, försvarsministern. Plikten är ju en mycket viktig del av vår försvarsprincip. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi även inbegriper den ekonomiska situationen i detta. Jag vill bara fråga: Är utredningen tillsatt? När kommer den att presentera sina förslag?
Herr talman! Regeringen har fattat beslut om direktiven för ganska många veckor sedan. Om jag inte är felunderrättad har partikanslierna just i dagarna fått inbjudan att komma med förslag till nomineringar.
Herr talman! Min fråga riktar sig till näringsministern. Den gäller inte en bransch som behöver statligt stöd. De har ju annars dominerat här. Det är slående för en nykomling att branscher som behöver stöd och gränsskydd har en så stor andel också av den här frågestunden. Min fråga gäller emellertid Ericsson. Vi har i medierna sett att Ericsson omstrukturerar och minskar sin personal. Vi har också i medierna, både i maj 1997 och även den senaste veckan, kunnat läsa att Sverige. Uppenbarligen går nu Ericsson in i ett slutskede i fråga om huruvida de skall flytta sitt huvudkontor eller inte. I det här skedet har Mats Hulth, ledande socialdemokrat i Stockholm, skrivit ett brev till Ericsson och frågat vad staden kan göra för att behålla huvudkontoret här. Självfallet skulle en flytt av ett av Sveriges allra största företags huvudkontor, ett av våra mest dynamiska och moderna företag, från Sverige skicka ut väldigt negativa signaler och ha negativa spridningseffekter för näringslivet, både innanför och utanför vårt land. Min fråga är ganska självklar: Har regeringen, på motsvarande sätt som Mats Hulth, tagit kontakter med Ericsson för att förhindra eller bromsa en utflyttning av huvudkontoret eller tänker man göra detta?
Herr talman! Först vill jag säga till Carl Hamilton att såvitt jag känner Hamilton är han en stark vän av en ekonomi som blir alltmer globaliserad. Av detta följer att företag verkar på en allt större del av jordklotet. Det gör nu Ericsson framgångsrikt, och det gläder oss bägge. Ericsson är också ett företag som lägger väldigt mycket av sin produktion, sin utveckling och sin företagsledning i vårt land trots att marknaden finns på helt andra ställen på jordklotet. Vi är väldigt stolta och glada över det. Vi håller naturligtvis en nära kontakt med Ericsson för att följa utvecklingen för företaget. Jag har också samtal med Lars Ramqvist om hur utvecklingen ser ut i företaget. Jag vill ogärna gå in på de samtalen, men jag tycker att jag kan känna en viss tillförsikt. Jag tycker att Ericssons ledning alltid ställer upp och gör reklam för Sverige på ett bra sätt, nu senast i dag på förmiddagen i det samtal vi hade med president Jeltsin.

Herr talman! Jag bestämmer inte var Ericsson har sitt huvudkontor. Jag hoppas att Carl B Hamilton har samma uppfattning som jag i det fallet, nämligen att det är ett beslut som Ericsson fattar. Däremot gör jag bedömningen att både vi som regering och Ericsson som företag bedömer Sverige som ett fint land att verka i. Ericsson visar detta, tycker jag, på ett tydligt sätt genom att lägga så stor del av sin produktion, fou och företagsledning i vårt land. Jag är inte den som reglerar var företaget lägger vare sig sin produktion eller sin företagsledning.

Herr talman! Det var många frågor på en gång. Låt mig först säga att det finns en redogörelse i budgetpropositionen. Vi har alltså återkommit till riksdagen med en redovisning i budgetpropositionen av vad Världskulturmuseikommittén har haft att komma med och vad de har hunnit med. Vi återkommer närmast i vårpropositionen och sedan vid ytterligare minst ett tillfälle. Jag vet inte om jag vill ge mig in på frågan om expertgruppen. De har ju lämnat ett arbetsmaterial till kommittén. Jag tycker inte att det är en ministers uppgift att ge sig in på den typen av detaljer. Jag kan däremot kommentera Elisabeth Fleetwoods sammandragning av vad expertgruppen påstår. Jag känner inte igen mig i beskrivningen. Det finns delade meningar på några punkter. Det finns några museer av de befintliga museerna i Stockholm som får mycket hård kritik. Jag avstår från att recensera det hela. Det finns delade meningar och det finns ett starkt stöd från minst en av experterna för det nya världskulturmuseet. Vi har också börjat få in förslag från kommittén om själva lokaliseringen. Till detta återkommer vi alltså i vårpropositionen. När det gäller den tidpunkt som vi talade om i kulturpropositionen, alltså 1 januari 1999, skall jag också be att få återkomma vid senare tillfälle. Att museet skulle kunna börja fungera fullt ut vid den tidpunkten har vi aldrig trott. Vi har talat om att man i slutet av 1999 skulle kunna börja att bedriva någon form av verksamhet och en successiv uppbyggnad. Kommittén gör en annan bedömning. Man tror inte att museet kommer att kunna fungera fullt ut före år 2002. Det är inte tidpunkten som är det avgörande.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

Herr talman! Jag har förstått Elisabeth Fleetwood så, att hon inte alls är ute efter att rensa luften. Elisabeth Fleetwood vill rensa bort detta världskulturmuseum som vi har beslutat i riksdagen skall ha ett ansvar också för tre befintliga museer i Stockholm. Jag tror inte att Elisabeth Fleetwood kommer att lyckas med denna utrensning. Det finns ett mycket starkt politiskt stöd och en politisk uppbackning för detta. Dessutom finns det ett mycket starkt stöd från museivärlden. Jag vill inte gå in och recensera ett arbetsmaterial som en expertgrupp har tagit fram och lämnat till kommittén. Kommittén har ju att behandla detta. De är fullkomligt lugna på denna punkt. Vi kommer att återkomma med förslag. Kommittén beklagar att man inte riktigt har gått i mål med att presentera de konkreta förslagen på alla punkter redan i budgetpropositionen. Vårpropositionen kommer där att vara ett mycket viktigt dokument.
Herr talman! Riksdag och regering har gång på gång uttalat vikten av att statliga myndigheter, verk och bolag tar regionalpolitiskt ansvar. Vi tvingas tyvärr då och då konstatera att man inte riktigt lever upp till det åläggandet. Häromdagen hörde jag att Posten håller på att svika igen i en viktig fråga. Det gäller rätten för människor att få sin dagstidning utburen på lördagar. Postens dotterbolag Tidningstjänst AB avser att höja priserna mycket dramatiskt för den här tjänsten. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern hur hon ser på detta. Är det acceptabelt att driva upp priserna på sådant sätt att tidningarna i landet inte förmår betala för den här tjänsten med påföljd att folk i glesare bebyggda delar av vårt land inte får någon dagstidning på lördagar?
Herr talman! Det här är en fråga som varit aktuell vid tidigare tillfällen. Att den kommit på tapeten igen var jag tyvärr inte alldeles medveten om. Dagstidning på lördagar är naturligtvis viktigt sett ur kulturpolitisk synpunkt.

I det ingår inte dagstidningarna. Det handlar om brevbefordran. Jag återkommer gärna vad gäller den aktuella frågan om dagstidningar. Jag inser fuller väl att detta är ett problem som man behöver titta närmare på från både allmänpolitisk, regionalpolitisk och kulturpolitisk synpunkt.
Herr talman! Jag hoppas att det blir så. Trafikutskottet hade i går tillfälle att träffa ledningen för Posten, och jag tog upp denna fråga också då. Man säger att man har vänt sig till Kommunikationsdepartementet i denna fråga och avvaktar ett besked. Jag hoppas att kommunikationsministern behandlar denna fråga snabbt, eftersom det såvitt jag förstår träder i kraft redan den 1 januari 1998. Det är fara för att många människor blir utan dagstidning ganska snart, om ingenting görs.

Herr talman! 1998 är kulturens år i Sverige, och jag vill inför detta ge en kort information till riksdagen och dess ledamöter. Beslutet att varje år utse en stad till Europas kulturhuvudstad togs för snart 15 år sedan. Initiativet kom som bekant från den dåvarande grekiska kulturministern Melina Mercouri. Enligt resolutionen skall ett kulturhuvudstadsprogram rymma uttryck för kultur som genom historisk bakgrund och samtida utveckling karakteriserar både de gemensamma och de särskiljande dragen. Programmen skall för publiken visa upp speciella aspekter på stadens, regionens men också hela landets kultur. Erfarenheterna av kulturhuvudstadsarrangemangen är så här långt mycket goda. I många av de städer som har utsetts till kulturhuvudstäder har kulturens roll och resurser påtagligt stärkts på grund av denna möjlighet att satsa och fokusera på kulturen under ett helt års tid. Alla har inte lyckats, men många har fått goda och bestående resultat. Man har nått och berört åtskilliga nya grupper som tidigare inte har haft ett kulturintresse. Man har fångat in människor som har fått uppleva mycket av lust, njutning, självinsikt osv., sådant som stärker oss som kulturella och demokratiska varelser. Kulturekonomen John Myerscough har i en rapport redovisat noggranna undersökningar av de tio första kulturhuvudstadssatningarna. Han har dessutom, förutom det rent kulturella, visat på positiva samhällsekonomiska effekter av kulturhuvudstadsarrangemangen. I hans rapport konstateras t.ex. en ökning av den utländska turismen om mellan 10 och 50 %. För Glasgow, som hade ett mycket lyckat kulturhuvudstadsår, gjordes mera detaljerade undersökningar, som visar på starkt positiva effekter på den regionala ekonomin bl.a. när det gäller sysselsättningen. Det var, som nämnts, 1993 som Stockholm utsågs till Europas kulturhuvudstad 1998. Nu är det dags. Det har gått fem år, en mycket lång föreberedelsetid, som dock säkerligen har behövts. Den 11 december i år kommer Stockholm-Sverige att ta över stafettpinnen från Thessaloniki, som är årets kulturstad. Den 17 januari invigs officiellt Stockholm till Europas kulturhuvudstad 1998 med en rad av festligheter för ett mycket stort antal särskilt inbjudna gäster, förstås från Sverige men också från Norden, från Östersjöregionen, från Europa i stort och även från andra delar av världen. Det är svårt att sätta en enkel etikett på kulturhuvudstadsåret. Det skall vara en mötesplats för idéutbyte och engagemang. Det skall handla om att nå en ny publik, inte bara den redan frälsta. Därför skall man använda t.ex. nya och oväntade platser som scener och utställningslokaler.

Många av projekten inbegriper konstnärer på mycket hög professionell nivå från såväl Sverige som övriga världen. Där finns också mycket av samarbete med exempelvis folkrörelser, studieförbund och sådana som inte yrkesmässigt ägnar sig åt kulturskapande. Jag tror att den här delen av kulturhuvudstadsåret är ganska välbekant, men jag skall ändå kort nämna några exempel på evenemang under kulturhuvudstadsåret. Det nybyggda Moderna Museet Arkitekturmuseet invigs i februari, och det är naturligtvis en mycket stor kulturhändelse. Det är unikt att man med allmänna medel skapar ett museum av en sådan kvalitet och med en sådan räckvidd. En helt ny konsthall kommer att öppnas i Tensta. Alfred Nobels f.d. svavelfabrik kommer att öppnas som ett centrum för skulptur. Art Genda, en plattform för Europas unga kulturarbetare, som initierades under 1996, när Köpenhamn var kulturhuvudstad, får nu sin fortsättning i Stockholm. Det handlar om allt från konst och arkitektur till interaktiva medier och teater. Ett annat projekt som fortsätter från Köpenhamn är den stora Memento Metropolis-utställningen, som skall visas i Årstadal i en gammal fabrikslokal som numera bär namnet Kulturfabriken. En av kulturhuvudstadsårets allra största satsningar är Arkipelag, som handlar om ett fyrtiotal utställningar med 100 av vår tids främsta konstnärer. En storsatsning på barnkultur kommer att genomföras. 10 000 barn från landets kultur och musikskolor kommer att periodvis fylla Stockholms gator. Ett särskilt läsfrämjande projekt, Läsning pågår, skall bedrivas hela året i Stockholms skolor och kommer att inbegripa många författare. Världens torg är en utställning om barns bilder och texter på tolv språk som visas på Folkens Museum Etnografiska. Backa Teater, som ju har det nationella uppdraget för barn och ungdomsteater, kommer från Göteborg för att gästspela på Dramatens scen Elverket. Det blir knattebio i förorter, skolbio osv. Expo September, Stockholms första fotofestival, kommer att äga rum i miljöer där många människor rör sig, även i tunnelbanan. I projektet Insyn upplåts stadens skyltfönster för utställning av bl.a. samtida konst men också mycket annat. Arkitektur, form och design kommer att spela en stor roll under kulturhuvudstadsåret. Färgfabriken i Stockholm kommer bl.a. att bjuda in internationellt kända arkitekter, stadsplanerare och konstnärer, men självfallet kommer också mycket att kretsa kring det nya spännande arkitekturmuseet. Internationellt kända regissörer kommer att gästspela på svenska scener. T.ex. sätter Peter Brook upp Ett drömspel på Stadsteatern och Robert Lepage bidrar med ett samarbete med Dramaten. Det blir mycket Strindberg när Malmö dramatiska teater presenterar Vasasagan i regi av Staffan Waldemar Holm. Fria teatern i Högdalen firar sitt trettioårsjubileum med att spela Lycko-Pers resa, osv. Det är en blandning av huvudstad, stad och förort och det bästa som finns av professionella konstnärer, men också ett samarbete med studieförbund och amatörer. Genom Kulturhuvudstadsåret får vi en fokusering på kulturen som vi från regeringens sida menar är viktig att också använda för att lyfta kulturlivet i övriga landet. Det gäller att dra nytta av fokuseringen. Förhoppningen är naturligtvis att det skall bli ett bestående lyft vad gäller konstnärlig utveckling, resurser och att möta nya publikgrupper. Vi har tillsatt en särskild arbetsgrupp inom Kulturdepartementet, Kultur i hela landet, som har ett alldeles särskilt program. Den inviger sin verksamhet redan den 12 januari, fem dagar före den officiella kulturhuvudstadsinvigningen. Invigningen präglas av lokala arrangemang i de flesta kommuner över hela landet. Det är musik eller kulturskolan som ansvarar för programmen. Många politiker invigningstalar. Statsministern gör det, jag gör det och andra statsråd gör det. Partiledare och många av er ledamöter i denna riksdag deltar i denna upptakt till Kulturår 98. Det ligger en viktig markering i att det är Sveriges musik och kulturskoleråd som har tagit på sig uppgiften att organisera och samordna invigningen, eftersom musik och kulturskolorna spelar en så viktig roll i det lokala kultursamhället. Ett annat exempel från projektet Kultur i hela landet är att kulturåret ger utrymme för att bredda debatten om vad som är värt att bevara av våra kulturmiljöer och kulturbyggnader. Det kommer att gå ut en inbjudan till hela svenska folket att ge förslag på en kulturmiljö som man vill k-märka. Alla förslag kommer sedan att ställas ut på ett av landets länsmuseer. Sedan kommer det hela att finaliseras i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Det är alltså en ny folkrörelse: Svenska folkets k-märkning. Ytterligare exempel är de projekt som görs för att öppna och göra det lättare för människor med invandrarbakgrund att delta i kulturåret. Bl.a. har vi i Kultur i hela landets regi gett ut en bok i serien En bok för alla i vilken 38 skribenter och författare med invandrarbakgrund har fått möjlighet att bidra. Här finns berättelser från dem som invandrade på 40 och 50 talet och från dem som är alldeles nya här i Sverige. Förhoppningen är naturligtvis att denna bok skall få stor spridning och ge upphov till många intressanta debatter. Kultur i hela landet kommer också att genomföra ett antal seminarier i hela landet. Man kommer att ta upp framtidsfrågor i kulturpolitiken, diskutera svensk filmdistribution - som är en oerhört viktig kulturfråga för framtiden - ta upp frågor om hur ett lokalt kulturliv kan stimuleras, höja kvaliteten och samtidigt engagera väldigt många fler och nå en ny publik. Man kommer självklart också att ta upp frågan om skola och kultur, ungdomars kultur och stadsmiljöfrågor. Ett seminarium om att leva i två kulturer planeras tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund. Det kommer också att ordnas en nationell kulturmönstring för ungdomar. Jämtland kommer att vara värdlän. Tanken är naturligtvis att stimulera alla mellan 13 och 20 år att ägna sig åt kultur och få en chans att utveckla den kulturyttring som man som ung är engagerad i. I november 1998 kommer en riksomfattande Arkivens dag att arrangeras för första gången. Sveriges ca 500 arkivinstitutioner skall hållas öppna. I samband med detta ordnas en rad olika aktiviteter. Syftet är naturligtvis att ge arkiven, en kanske litet bortglömd del av kulturlivet, en framskjuten plats. Tanken är att arkivens dag skall bli ett årligt återkommande evenemang för allmänheten, men naturligtvis också för professionella och andra. Det finns en rad andra mycket konkreta projekt, smått och stort, som jag inte skall uppta er tid med att nämna här. Det handlar om allt från att göra tomma kulturlokaler till levande kulturhus och till att ge en chans för unga svenska tonsättare att producera ny musik. Ett mycket viktigt inslag under Kulturhuvudstadsåret 98 är den Unescokonferens som den svenska regeringen kommer att stå värd för i Stockholm 30 mars-2 april. Bakgrunden till denna konferens är ett initiativ från 1991 då Unesco och FN beslutade att tillsätta en världskommission om kultur och utveckling. Kommissionen leddes av FN:s förre generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar. Det blev en slutrapport - Our creative diversity, Vår skapande mångfald. Den kom för två år sedan. Rapporten tar sin utgångspunkt i en mycket spännande diskussion om behovet av en ny global etik, ett åtagande för pluralism, kreativitet och makt. Den diskuterar allt från massmedier till genus och kultur, barn och ungdom, kulturarv och kulturen och miljön. Den betonar behovet av en omprövning av kulturpolitiken för att ge kulturen en mer central roll i samhällsutveckling än tidigare. Under kommissionens arbete blev det ganska klart att rapporten borde följas upp med någon typ av världskonferens. Den svenska regeringen erbjöd sig att vara värd för denna Unescokonferens, och nu kommer den alltså att äga rum. Den pågår i fyra dagar. Till denna konferens kommer det kulturministrar från hela världen. Vi kommer att koncentrera våra diskussioner till två frågor: kulturella rättigheter, men också kultur för barn och unga, samt kulturellt skapande. Konferensen kommer naturligtvis också att ta upp frågor som mobilisering av resurser, pengar, för kulturella verksamheter, mediernas roll i kulturpolitiken, med särskild betoning på public service men också kultur och de nya medieteknikerna. Det kommer att anordnas en rad fördjupande seminarier under dessa fyra dagar.

Jag har velat räkna upp detta eftersom det visar på den bredd som Unescokonferensen kommer att få. Jag vill avsluta med att säga att det är svårt att tro annat, när man sysslar med kulturpolitik, än att Kulturhuvudstadsåret, med alla de utflöden som jag här har beskrivit, skulle kunna bli något annat än ett bestående lyft för kulturen i Sverige. Det vore ett fantasktiskt resultat av detta kulturhuvudstadsår. Tack så mycket.

Herr talman! Det är ju så organiserat att det är ett särskilt kommunalt bolag här i Stockholm som står för mycket av det praktiska arrangerandet. Detta bolag har självfallet också en styrelse. Vi har från statens sida, med de betydande summor som vi har gått in med av allmänna medel, valt att inte detaljstyra hur pengarna skall användas. Vi har utgått från att de nationella mål för kulturpolitiken som vi här i kammaren är överens om att leva efter, skall gälla för hur man använder de 150 miljoner kronor som är det direkt utbetalade stödet. Jag har inte nåtts av just den kritik som Marianne Andersson beskriver. Jag utgår från att de kloka personer som sitter i ledningen för detta bolag, och som sitter i styrelsen för detta bolag, inte ger sig på den omöjliga uppgiften att försöka styra folkrörelser. Jag tror inte att de gör det. Det är ny information för mig.

Herr talman! Jag är väldigt glad över kulturministerns svar om det här med självständigheten och möjligheten att vara självständig för de ideella organisationerna. Jag är själv ordförande i en organisation som verkligen har försökt att leva upp till de intentioner som kulturministern har haft om kultur i hela landet. Vi manifesterar det i en stor utställning på Liljevalchs nästa år. Den skulle egentligen ha varit i år. Vi tillför alltså kulturhuvudstadsåret en kompetens och en folklig kultur från hela landet som, tror vi, gör kulturhuvudstadsåret mer attraktivt. Därför vore det väldigt bra för oss att få höra att det inte finns några som helst intentioner att lägga sig i självständiga folkrörelser. Det vore bra att få höra att kulturministern utgår från att det är som samordnare och inte som styrande som det här bolaget skall verka.
Herr talman! Jag kan bara instämma i det som Iréne Vestlund säger. Det är kulturhuvudstadsbolaget som driver den här verksamheten. Det är ju inte staten, utan det är det kommunala bolaget. Men jag utgår från att man inte har några intentioner att försöka styra folkrörelser. Det vore inte heller förenligt med det som är grunden för svensk kulturpolitik.
Herr talman! Jag vill också tacka kulturministern för den redovisning som vi har fått. Jag är glad att Stockholm skall få arrangera kulturhuvudstadsåret 1998. Jag är också glad för den Unescokonferens som vi kommer att vara värdar för. Men en sak som oroar mig väldigt mycket är att kulturen i dag alltför mycket tenderar att lyftas fram i olika projekt och i projektform. Så är det även under 1998. Det satsas väldigt mycket pengar - inte bara från svensk sida utan också från Nordisk kulturfond, från EU osv. - för att få de här projekten till stånd. Kultur är ju något långsiktigt. Det är något som är förenande, det är en demokratibärare osv. Min fråga till kulturministern är: Hur skall vi kunna gå vidare efter 1998? Hur skall vi göra för att fortsättningsvis försöka hålla samma kulturutbud, eller i alla fall i det närmaste ett lika högt och bra kulturutbud, som 1998? Finns det några särskilda pengar avsatta till det från statligt håll? Eller finns det några andra möjligheter att få ökade medel för att kunna uppbära den här kultursatsningen under en längre period?
Herr talman! Jag kan ju inte i dag redovisa hur kulturbudgeten kommer att se ut år 1999 eller år 2000. Jag tror att en förutsättning för att det skall finnas ordentliga resurser, alltså ekonomiska resurser, för en offentligstödd kulturverksamhet är att väldigt många människor blir "missbrukare" av kultur, alltså att det blir en vana, en god vana. Kulturhuvudstadsåret kommer att innebära att man får en fokusering på kulturen för stockholmarna, men också naturligtvis för tillresta. Dessutom kommer det att ske saker runt om i landet. Jag tror att det kommer att vara ett stöd för oss som vill se till att kulturen på sikt får ökade resurser. Samtidigt vet vi också att kulturlivet i hög grad påverkas av den ekonomiska aktiviteten och läget i samhällsekonomin i stort. Det är klart att när hushållen får det litet bättre, och när kommuner och landsting får höjda statsbidrag, kommer det också att påverka kulturen. Det blir mer av efterfrågan. Lyckas vi göra något bra av detta, och lyckas vi dessutom med den långsiktiga uppgiften att ge kulturen en betydligt centralare roll i politiken i stort för att hävda humanitet, demokrati osv., så tror jag att vi kommer att kunna se resultat av detta. Det kommer också att avspegla sig i hur framtida kulturbudgetar ser ut. Men jag kan inte i dag sitta med facit i hand och säga vad resultatet kommer att bli. Jag tror dock att det betyder mycket att många människor upplever att kultur är viktigt.
Herr talman! Det var en synnerligen diger presentation vi fick. Vi är imponerade av, och också väldigt förväntansfulla inför, kulturhuvudstadsåret. Då infinner sig frågan hos mig: Hur är detta salufört? Hur får folk i hela landet veta det? Jag kan tänka mig att turistinformationen i varenda kommun i Sverige blir välinformerad. Men i övrigt? Och hur går informationen ut utomlands? Det gäller Turistrådet, men det gäller också Exportrådet, ambassaderna och andra. Hur har man fått ut det här så att man får ut det mesta möjliga av det; att göra Stockholm känt och välkänt och att få många besök hit. Det är ju vad vi vill. Vi vill ju presentera Sverige. Vi vill både lyfta kulturen och ge draghjälp åt näringslivet, turismen och i övrigt.
Herr talman! Jag uppfattar att Fanny Rizells fråga framför allt handlar om information utanför Sverige. Om jag utgår från det som jag personligen gjort kan jag säga att jag vid flera ministerrådsmöten i EU har haft särskilda informationspunkter om Unescokonferensen och hela kulturhuvudstadssatsningen. Vi har fortlöpande lämnat information, särskilt i samband med de inbjudningar som gått ut till den officiella invigningen den 17 januari. Självfallet har vi också dragit in ambassadörer baserade i Stockholm för att tala om kulturhuvudstadsåret. I synnerhet handlar det om Unescokonferensen. Via andra delar av Regeringskansliet har vi också sett till att information har spritts. Det kommunala kulturhuvudstadsbolaget har även gjort en rad insatser för att sprida information. Detta betyder dock inte att allt är gjort. Jag skulle tro att det fortlöpande kommer att krävas mycket information.

Värderade talman! Kulturåret kommer naturligtvis att innebära en mängd kreativitet runt om i landet. Man kommer att inspireras av att se att det händer mycket. Min fråga är: Är alla ekonomiska resurser uttömda för sådant som redan är planerat, eller finns det anslagsmöjligheter när det gäller idéer som väcks under kulturåret, inspirerade av det som händer under året?
Herr talman! Jag kan inte ge ett alldeles precist svar. Jag skulle tro att det allra mesta är inbokat. Ett så stort arrangemang som själva kulturhuvudstadsåret innebär - det gäller också det projekt för kultur i hela landet som löper parallellt - kräver framförhållning. Beträffande detta med kultur i hela landet kommer vi i början av nästa år att fatta beslut om ytterligare medel. Jag har svårt att överblicka om det därefter skulle kunna finnas nya pengar. Vad gäller kulturhuvudstadsåret vet jag inte om nya sponsorkontrakt skulle kunna innebära att det gick att genomföra sådant som inte fanns med i ett tidigt skede. Jag tror att det mesta är sådant som redan i dag ligger fast.
Herr talman! Stockholm som kulturhuvudstad och detta med kultur i hela Sverige tror jag kan bli en härlig manifestation som kan få positiva effekter på lång sikt. Det gäller då inom hela kulturområdet. Den organisation som i dag kanske bäst uppfyller de kulturpolitiska målen, länsmusiken, skulle kanske kunna slippa sitt stipulerade sparbeting under kulturåret så att barn i hela landet även framdeles har möjlighet att träffa levande musiker. Detta är en fortsatt vädjan till kulturministern. TV är ju en stor kulturförmedlare. Jag undrar hur kulturministern själv ser på det önskemål om dagliga kulturnyheter som många har.

Det är då fråga om ganska långtgående krav. Självfallet handlar kraven om att skildra kulturlivet i de stora städerna, i huvudstaden och också i andra delar av landet. Det kan gälla både drama och nyhetsförmedling på kulturområdet. Däremot anser jag att det vore fullständigt fel av mig som statsråd att gå in och försöka att direkt styra vilka programtablåer som t.ex. Sveriges Television skall ha. Det är jag alltså inte beredd att göra. Jag vill dock framhålla att vi har ett mycket skärpt och tydligt uppdrag när det gäller kulturen, just därför att TV och radio är våra allra största kulturförmedlare.
Herr talman! 150 miljoner kronor är mycket pengar. Det är ju sagt att kulturåret skall vara landsomfattande. Kulturministern säger här, och det är mycket bra, att tomma lokaler skall fyllas med kultur. Tyvärr är det närmast så i Göteborg att det omvända sker. En av de mest centrala kulturlokalerna töms ju snarare under kulturåret. Det gäller då Göteborgs Stadsteater. Sammanfattningsvis kan man säga att Stockholm går ett ljust kulturår till mötes och att Göteborg går ett mörkt år till mötes; det synes vara så. Min fråga är närmast om kulturministern har någon åsikt om detta. Vidare undrar jag vilka möjligheter staten har när det gäller att agera i den här frågan. Jag frågar om detta mot bakgrund av att kulturministern säger att kulturåret måste spridas över hela landet och att det är viktigt att man ser kulturens roll i samhället. Att Sveriges näst största stad inte har en fungerande stadsteater är negativt. För detta får kulturministerns partikamrater i Göteborg ta en stor del av ansvaret.
Herr talman! Det är väl många partier som är involverade i den skiss som har förekommit när det gäller framtiden för Göteborgs Stadsteater. Mig veterligt är det bara ett parti som inte har ställt upp. Det vore mycket illa om Göteborg skulle hamna i en konfliktsituation, en prestigekamp, som ledde till att Göteborgs Stadsteater långsiktigt skadades. Jag tror inte att en sådan situation kommer att inträffa. Om jag förstått saken rätt pågår - i dag och i morgon - centrala förhandlingar om hur situationen på Göteborgs Stadsteater skall lösas. Jag vill inte ge mig in i de förhandlingarna. Däremot har jag bl.a. för riksdagen deklarerat att det naturligtvis är mycket viktigt att Göteborgs Stadsteater lever upp till de regler som gäller för statsbidraget, nämligen att konstnärlig verksamhet skall bedrivas för att man skall få ut sitt statsbidrag. Om Göteborgs Stadsteater spelar och bedriver konstnärlig verksamhet på teatern under en del av kulturåret och på andra ställen under andra delar av kulturåret, uppfyller man villkoren. Sannolikt får man då sitt statsbidrag. Det tycker jag vore en mycket lycklig lösning. Det skulle också göra att det blev ännu mer teater i kulturstaden Göteborg. Det behövs. Göteborg satsar mycket stora pengar på kultur, men det är alldeles självklart att det kommer att skymmas av Göteborgs Stadsteater, om den konflikten inte löses. Jag är dock övertygad om att man kommer att lösa den.
Herr talman! Ministern talade om kulturhuvudstadsåret och om satsningarna i Stockholm. Hon räknade upp en rad teaterföreställningar när det gäller musik, konserter och opera. Det handlade också om detta med kultur i hela landet och de satsningar som skall göras i det sammanhanget. Jag undrar om inte de kommande satsningarna i Stockholm kunde spridas ut i landet. Jag tänker på gästbesök och turnéer. Det är ju oerhört dyrt, t.ex. för Dramaten, att göra ett gästspel någonstans ute i landet. Är det tänkt att man nu skall utnyttja hela satsningen i Stockholm och också flytta ut föreställningar till andra teaterscener i landet?
Herr talman! Det finns ett utvecklat samarbete mellan Kulturhuvudstadsbolaget och andra delar av landet. Det ingår i uppdraget att arbeta på det sättet. Jag kan inte i detalj svara på vad det får för konsekvenser för gästspelsverksamhet och liknande, men jag vet att det har funnits stora ambitioner. Jag är inte säker på vilka man har klarat att genomföra och vilka man har fått lägga åt sidan. Jag tror att det också kommer att synas i viss mån utanför Storstockholmsområdet att det är kulturhuvudstadsår.

Herr talman! Jag nämnde inte allt som kommer att ske. Europarådet kommer, som sagt var, också att ha olika möten här i Stockholm. Jag har förstått att man bl.a. planerar ett rundabordsmöte om det civila samhället och kulturen som demokratisk kraft, vilket låter som ett oerhört spännande ämne. Nordiska rådet kommer att tillsammans med ministerrådet planera ett seminarium på temat Nordisk kultur under internationell press. Det kommer att handla om det nordiska kultursamarbetet.

Herr talman! Finansministerns utläggningar om opinionen ger anledning till frågan: Om nu regeringen ser som sin roll att passivt följa opinionen, hur kan den då driva kravet på en förtida avveckling av kärnkraften? I själva verket är ju synen på euron ute bland folk förhållandevis positiv, givet omständigheterna. Man kan konstatera att en majoritet är för euron nu eller senare. Det är mer än vad regeringen presterar, därför att den står någonstans mellan nej och vet ej. Sedan kan man ifrågasätta styrkan och övertygelsen i den förmenta opinionen. Samtidigt som vi har haft denna debatt har det pågått ett opinionsmöte mot EMU på Mynttorget. TT konstaterar: Få hade hörsammat kallelsen. Ett antal vänsterkoryféer talade för ett i stort sett öde torg. Erik Åsbrink nämnde att han arbetar för att Sverige skall komma med i det planerade eurorådet. Jag har givetvis ingenting emot att så sker, men jag tycker att finansministern bör stämma ned tonen. Fastnar det inte i halsen när Åsbrink säger att ett utestängande av Sverige inte är förenligt med fördraget? Vad säger i så fall övriga länder om Sveriges nej till euron? Förstår inte Erik Åsbrink att andra länder tycker att det är magstarkt när Sverige betecknar projektet som skakigt och ställer sig vid sidan av för att se hur det går och sedan kräver att få vara med när besluten fattas? Erik Åsbrink har egentligen svarat på frågan när han i propositionen säger att han är medveten om att Sveriges inflytande försvagas. Men ändå gör han ingenting för att påverka opinionen, inom och utom partiet. Han vill inte ens till folks vägledning tala om vad han själv anser. Då är vi tillbaka till frågan: Vad tycker Erik Åsbrink, som en folkets man, när SIFO ringer? Är det ja, nej eller vet ej?
Herr talman! Jag upprepar att det som SIFO och andra opinionsinstitut redovisar inte har så stor betydelse. Det som är av långt större betydelse är de känningar vi har ute bland svenska folket. Jag är mycket säker på min sak när jag säger att det inte finns tillräckligt stöd för att Sverige skall gå in i valutaunionen vid starten. Eftersom Lars Tobisson uppenbarligen tycker att SIFO är viktigt vill jag påpeka att alla de undersökningar som har gjorts bekräftar den bilden. Det kan variera i detaljer därför att frågorna är olika formulerade, och det kan skifta litet grand över tiden, men i stort sett ger alla samma bild. Detta att svenska folket nu skulle vara så positivt, som Lars Tobisson fick till det, var en mycket överraskande analys. Det stämmer inte heller med den beskrivning som en av Lars Tobissons partivänner i riksdagen gav uttryck för häromdagen, dvs. att "vi har problem med opinionen". Det var en riktig beskrivning, men det var också ett avslöjande och ett ganska skrämmande uttryck för hur man i vissa moderata kretsar ser på opinionen när den inte stämmer med de uppfattningar som man under andra omständigheter vill driva. När det gäller eurorådet är det så att om det skall inrättas något nytt organ eller ett befintligt organ skall ombildas krävs det ett beslut av den europeiska unionens länder, och det krävs enhällighet för att avge en resolution som är uppe på tapeten. Det är självklart att Sverige då, liksom andra länder, utnyttjar sin rätt att utöva inflytande. Vi ställer inte upp på ett beslut som inte på ett rimligt sätt tillgodoser våra intressen. Vi har accepterat och sagt att det finns legitima skäl för euroländerna att komma samman och diskutera, men det mesta av de diskussioner som kommer att bli aktuella kommer att beröra länder som står utanför valutaunionen lika väl och därför tycker jag att vi skall vara med.
Herr talman! Jag har fortfarande inte fått något svar på frågan vad privatpersonen Erik Åsbrink anser om euron. När det gäller frågan om eurorådet är det så att av de fyra länder som kommer att stå utanför är det Sverige som avviker mest. Grekland har varit sent ur startgroparna men vill vara med och gör nu ansträngningar för att klara av att kvalificera sig. Storbritannien är, som vi har hört tidigare i dag, i princip för men menar att de får dröja bl.a. beroende på dålig samstämmighet med konjunkturen på kontinenten. I Danmark vill man i politiska kretsar vara med, och det bekräftar man genom att ställa upp i ERM 2 och knyta kronan mycket nära till euron. Men den svenska regeringen gör inte ens det sistnämnda. Man säger att man ställer sig vid sidan av och ser hur opinionen utvecklas. Sammanfattningen av detta är att de tre andra länderna är i något slags verklig bemärkelse pre-ins medan Sverige bara är out. Vad kan det vara för stor skillnad mellan Sverige och Finland? Finland hade väl en svårare kris än Sverige. Men en socialdemokratisk statsminister har bestämt sagt att Finland skall vara med fullt ut i det europeiska samarbete som de har åtagit sig. Som en följd av detta har de fått lägre ränta, stabil ekonomi och en mycket bättre tillväxt än vad Sverige har. Vad är det som gör att euron är bra för Finland men skulle vara dålig för Sverige? Alla de frågor som jag har ställt här i dag undviker Åsbrink och hans partivänner att svara på. Det innebär att frågan är alltför känslig i det egna partiet. Vi moderater har tidigt diskuterat detta och lagt fast vår politiska linje i frågan. Men hos Socialdemokraterna klarar man inte detta. Det leder till denna handlingsförlamning, som kommer att vara förödande för våra möjligheter att öva inflytande i Europasamarbetet framöver. Jag beklagar detta. Jag konstaterar att det är ett långvarigt arbete som ligger framför oss med att göra klart för det socialdemokratiska partiet att det måste leva upp till sina förpliktelser, som också är till gagn för landet.
Herr talman! Lars Tobissons senaste inlägg bekräftar den bild som jag ger av Moderaternas förhållningssätt. Jag måste medge att jag har sämre möjligheter att överblicka det moderata inre livet än Socialdemokraternas inre liv. Skall man tro på dessa opinionsmätningar väger det ganska jämnt mellan ja-anhängare och nej-anhängare bland moderaterna i förhållande till valutaunionen. Det är inte någon total uppslutning bakom den linje som den moderata partiledningen lade fast på ett mycket tidigt stadium utan att det hade föregåtts av någon nämnvärd intern debatt. Det är inget föredöme i demokratiskt beslutsfattande, men det är väl så traditionen är inom moderaterna, och den tänker vi inte anamma, det kan jag försäkra. Lars Tobisson sade att man i danska politiska kretsar vill vara med. Det är just det som är synsättet. Man vill kanske vara med i vissa politiska kretsar, men man har inte något folkligt stöd för detta. Det är därför som man inte anordnar någon folkomröstning, därför att man vet att den skulle resultera i nejmajoritet. Det är det som i vissa Tobisson närstående kretsar kallas för att ha problem med opinionen. Folket vill en sak och en del beslutsfattare vill någonting annat. Den bristande överensstämmelsen är ett problem, men det är kanske inte folket som är problemet, utan problemet kan ligga någon annanstans. Sedan kan vi dissekera skillnader mellan Sverige och Grekland, Danmark och Storbritannien. Och visst finns det skillnader, men jag kan återigen inte förstå varför det skall vara ett mål för Sverige att i detalj kopiera det ena eller det andra landet. Vi har olika intressen och olika situationer. Vi utformar vår politik utifrån det som vi tycker är bäst för Sverige, och andra länder gör på sitt sätt. Det kan då bli vissa skillnader, men jag har inga problem att leva med detta.
Herr talman! Vi kristdemokrater är ganska överens med utskottsmajoriteten om att riksdagen i dag skall rösta nej till ett svenskt deltagande i EMU från starten. Vi är också överens med socialdemokraterna och regeringen om det enda argument som förebärs i propositionen, nämligen att folkopinionens negativa inställning kan vara ett mycket stort bekymmer för Sedan kommer vi till en punkt där vi säger att Sverige har stora strukturproblem. Den höga arbetslösheten är också ett hinder. Då säger Erik Åsbrink att reformarbetet i svensk ekonomi aldrig blir slutfört. Det är alldeles riktigt, men det måste ju någon gång starta. Sedan säger Erik Åsbrink på tal om sysselsättningsfördraget att man skall jobba vidare med detta, framför allt på nationell nivå. Då frågar jag mig: Vad är det som skall hända? Kommer vi att få se en proposition som tar upp strukturfrågorna och det som fanns med i sysselsättningsfördraget? Som jag tidigare har varit inne på i dag tror Konjunkturinstitutet uppenbarligen inte på regeringens mål när det gäller arbetslösheten, utan man har en prognos som ligger 50 % högre än den arbetslöshet som regeringen själv tror sig kunna komma ned till. Då vill jag ställa en konkret fråga: Innebär inte kontentan av det som Erik Åsbrink säger att också socialdemokraterna i själva verket instämmer med kristdemokraternas andra argument, nämligen att strukturproblemen i Sverige är för stora för att Sverige skall kunna delta i EMU:s tredje fas?
Herr talman! Kristdemokraterna avviker ju i den här frågan från sina tilltänkta koalitionsbröder, Moderaterna och Folkpartiet. Det är ju intressant. Ni är visserligen överens när ni talar om de förfärliga strukturproblemen i Sverige, men ni drar diametralt motsatta slutsatser av dessa när det gäller Sveriges förhållande till valutaunionen. Nu delar jag inte Mats Odells uppfattning om strukturproblemen. Det är inte så att jag påstår att vi saknar problem i Sverige och att vi inte kan göra mera. Jag sade förut och jag upprepar det gärna: Vi har mycket att jobba med och kommer också att jobba med det under de kommande åren. Vi skall befästa en utveckling som nu ändå går i allt positivare banor. Men det är ändå rimligt att vi jämför oss med andra EU-länder. Jag vill inte på något sätt förtala andra länder. Det har gjorts bra ting i många EU-länder i fråga om både stabilisering av makroekonomin och strukturreformer. Ingen är perfekt i denna världen, men vid en jämförelse står vi oss mycket gott, och vi står relativt sett mycket starkare än vad som var fallet för tre år sedan. Det är litet larvigt att säga att Sverige inte kan gå med på grund av våra enorma strukturproblem, samtidigt som uppenbarligen elva andra länder som det kan bli fråga om skulle vara så oerhört mycket starkare och bättre rustade. Jag tror inte ens att Mats Odell själv tror på den verklighetsbeskrivningen. Sedan vore det intressant att få närmare belyst hur Mats Odell och kristdemokraterna skall ha det med samregerandet och hur man tänker klara ut dessa frågor. Skall frågan underställas svenska folket i en folkomröstning eller inte? När skall den i så fall ske? Om nu olyckan skulle vara framme och det skulle finnas förutsättningar för en borgerlig regeringen, hur skall då detta gå till? Det skulle vara intressant att få den frågan närmare utredd.
Herr talman! Erik Åsbrink drar helt fel slutsatser. När det gäller strukturproblemen har Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderata samlingspartiet precis samma uppfattning, nämligen att dessa borde regeringen ha tagit itu med redan från början. Det lovade Först budgetsanering, sedan strukturåtgärder och tillväxtfrämjande åtgärder. Budgetsaneringen är nu avslutad. När kommer strukturåtgärderna? Det är fortfarande regeringen och Erik Åsbrink oss svaret skyldig. Min poäng är just kopplingen till socialdemokraternas enda argument, nämligen folkopinionen. Om ni nu skall ta tag i strukturproblemen anser uppenbarligen Erik Åsbrink att detta kan ske inom EMU:s ram. Att EU och EMU skulle vara syndabocken för att man nu börjar att ta tag i lönebildningen och arbetsrätten och utmanar LO och andra starka grupper i den egna rörelsen, det är där som jag ser de stora problemen. Och Erik Åsbrink har ännu inte svarat på den frågan. När det gäller folkomröstning har jag tidigare sagt att vi inte tänker aktualisera ett svenskt inträde i EMU. Om någon skulle göra detta under nästa mandatperiod, då är min slutsats att det krävs en folkomröstning. Men kristdemokraterna kommer inte att ta ett sådant initiativ.
Herr talman! Mats Odell trasslar till det litet för sig i argumentationen. Han säger att vi socialdemokrater skulle åberopa EMU som något slags förevändning för att genomföra obehagliga strukturreformer. Men vi har faktiskt sagt att vi inte skall gå in i EMU vid starten. Vi håller dörren öppen för ett eventuellt senare inträde, men vi går inte med från starten. Därför är det obegripligt att påstå att vi skulle använda EMU som en murbräcka för att genomföra diverse obehagliga åtgärder. Det argumentet skall Hamilton. Det är ju de som går på den linjen. Jag sade ju - om Mats Odell hade lyssnat - att ni i de tre partierna är överens om beskrivningen av de allsköns besvärliga strukturproblemen i Sverige, men ni drar diametralt motsatta slutsatser av dessa. För två partier är strukturproblemen en anledning att gå in i EMU, och för det tredje partiet, Kristdemokraterna, är det en anledning att inte gå in i EMU. Det skall bli intressant att se hur ni skall klara ut logiken i detta. Jag bara konstaterar att utifrån samma verklighetsbeskrivning hamnar ni i totalt motsatta slutsatser. Så är det ju faktiskt. Vi kunde tidigare i dag åhöra ett replikskifte i kammaren om just denna fråga. Men min verklighetsbeskrivning är en annan. Mycket av det som i vardagligt tal slarvigt kallas för strukturproblem är sådant som vi har åtgärdat genom sanering av statsfinanserna, genom att få ned inflationen och genom att återskapa förtroendet för svensk ekonomi. Redan detta skapar en oerhörd potential för tillväxt och ökad sysselsättning. Sedan har vi genomfört en hel del av det som med ett diffust ord kallas för strukturreformer, ibland i samarbete med t.o.m. Mats Odells parti, ibland på egen hand. Jag har inte sagt att vi har gjort färdigt allt det som vi skall göra. Vi kommer att fortsätta reformeringen och förstärkningen av svensk ekonomi, även om vi står utanför valutaunionen.
Herr talman! Finansministern sade att regeringen anser att frågan om svenskt medlemskap i EMU skall underställas svenska folket för prövning. Ett antal partier här kommer att driva EMU-frågan under 1998 års valrörelse. Frågan kommer alltså att underställas svenska folket för prövning, om man skall vara strikt. om den sitter kvar under nästa valperiod - är beredd att gå in i EMU, med hänvisning till att frågan underställs svenska folket för prövning vid 1998 års val? Finansministern har här talat om långtgående, genomgripande konsekvenser och om ett oåterkalleligt beslut osv., men han talar inte riktigt om vilka dessa konsekvenser är. Framför allt talar han inte om vilka eventuella risker som han kan se i EMU-projektet och en svensk medverkan i detta. Det vore intressant att få dem belysta för att tränga litet djupare i debatten. Jag tycker att finansministern håller sig litet grand på ytan här och noga aktar sig för att gå in på sakfrågorna som ligger under.

Herr talman! Om det nu är så att några partier öppet söker ett mandat i valrörelsen inför 1998 års val och vi sedan fortsatt kommer att ha en socialdemokratisk regering, skulle vi då ta den omständigheten som förevändning för att föra in Sverige i valutaunionen? Svaret är naturligtvis nej. Det är ju fritt för vilket parti som helst att söka mandat eller inte söka mandat för den ena eller den andra uppfattningen. Vi lever i en demokrati, så det är helt i sin ordning. Om valet resulterar i att de partier som uttryckligen har sökt mandat för att föra in Sverige i valutaunionen får majoritet och bildar regering, har de väl rimligtvis också fått det mandatet. Nu betraktar jag det som en totalt osannolik situation redan av det skälet att de partier som går på ja-linjen ligger så långt ifrån en majoritet. Jag betraktar det därför som ett helt osannolikt utfall. Det är självklart att vi socialdemokrater inte kommer att använda några manipulativa metoder. Vi söker inte något mandat i denna valrörelse. Om vi bildar regering kommer vi naturligtvis inte att gå in i valutaunionen. Vi har inte fått detta mandat eftersom vi inte har sökt det, utan det är först om och när vi söker mandat, inför ett val eller inför en folkomröstning, som frågan ställs på sin spets och det sedan kan bli aktuellt med ett konkret beslut. Risker och fördelar? Det är svårt att på denna kort tid gå igenom dem utförligt, och jag har ju tagit upp dem i en rad andra sammanhang. Det finns politiska fördelar med ett utvecklat samarbete i Europa, som jag fäster stor vikt vid. Det är klart att också valutaunionen innebär ekonomiska fördelar i form av minskade växelkursrisker och annat. Men det finns också risker, framför allt när det gäller huruvida länderna är tillräckligt homogena för att klara en gemensam penningpolitik. Detta är i ett mycket kort sammandrag några av de väsentliga fördelarna och riskerna med projektet.
Herr talman! Betyder det att Socialdemokraterna inte tänker söka ett mandat i 1998 års val? Betyder det också att man tänker fortsätta att vara så här väldigt neutral och att man mörkar i EMU-frågan när frågan ställs av andra partier? Frågan kommer ju att drivas av andra partier, har vi hört under dagens debatt, på både ja och nej-sidan. Det är ju så att praktiskt taget alla andra partier kommer att pressa Socialdemokraterna att ge besked tidigare. Därför finns naturligtvis den uppenbara risken att det blir ett besked och att det sedan blir ett mandat, men jag tolkar finansministern så att det i vart fall inte är avsikten. Finansministern säger att man skall konstruktivt medverka till genomförandet av EMU. Vi har frågan om Riksbankens ställning aktuell på riksdagens bord, som ju är motiverad av just ett medlemskap i EMU. Annars vore det ju inte motiverat att göra de ändringarna. Vi har också detta med sysselsättningsunionen, som ju pekar mot en ökad grad av gemensam finanspolitik i EU. Är det ändå inte så att den socialdemokratiska regeringen faktiskt är på väg in i EMU, om än man backar in och tills vidare inte vill ge det definitiva beskedet?
Herr talman! Det är trist med den här typen av försåtliga insinuationer och antydningar som Roy Ottosson nu gjorde, och jag har hört dem även tidigare i debatten i dag. Det är inte på det sättet. Vi har varit väldigt tydliga, och vi kommer att fortsätta att vara tydliga. Vi går inte in i valutaunionen med mindre än att frågan har underställts svenska folket för prövning. Det är den bestämda utfästelse som vi gör och som vi tänker hålla fast vid. Vi glider inte in, utan vi går in om och när vi har ett folkligt mandat för detta. Då och endast då blir detta aktuellt. Propositionen och Riksbankens ställning är inte, som Roy Ottosson säger, förestavade av ett medlemskap i EMU. Det här är ett uttryck för förpliktelser som Sverige tog på sig i samma ögonblick som fördraget skrevs på, då vi accepterade medlemskap i den europeiska unionen eller, om man skall vara litet mer teknisk, som en följd av fas 2 i valutaunionen, som vi gick in i samma dag som vi blev medlemmar i Europeiska unionen. Vi binder oss inte på något sätt för det som vi i dagligt tal kallar inträde i valutaunionen men som mer strikt uttryckt handlar om fas 3 i valutaunionen. Vi har full handlingsfrihet där. Riksbankens ställning har ingenting med detta att göra.

Herr talman! Ärade åhörare! Låt mig, trots att interpellationen ställdes den 24 oktober och jag fick svaret för drygt tre timmar sedan, ändå tacka finansministern för svaret på min interpellation, som ju var kort och kärnfullt. Det gick utifrån att socialdemokratin bara anger opinionsskälet för att stanna utanför EMU:s tredje fas. Jag skall återkomma till hur det kan tolkas på annat sätt. Först och främst fick vi ett väldigt besked i just denna fråga från finansministern för bara en liten stund sedan i en replikväxling med Lars Tobisson. Det är nämligen så att för detta underlag, denna opinionsyttring, duger inte SIFO. Om jag har förstått det rätt skall detta folkliga underlag testas av under Erik Åsbrinks olika resor. Det gör att man med stort intresse skulle vilja följa var i landet Erik Åsbrink befinner sig när han reser runt och vilka han träffar, eftersom det är det som är hela underlaget för vad socialdemokratin skall tycka i denna fråga. Jag har varit inbjuden till socialdemokratiska möten, hör och häpna. Naturligtvis har jag även medverkat vid en hel del moderata möten och därför inte valt att ha den passiva hållningen att det finns en opinion som inte går att påverka, som det har funnits mycket av här i salen i dag, tycker jag. Låt mig säga att oavsett om uppfattningen är negativ eller positiv, är åtminstone min bestämda uppfattning att den är väldigt påverkbar. Det har gällt både vid socialdemokratiska och moderata möten som jag har varit på, för säga vad man vill om valutafrågor, men de är komplicerade. Folk tycker inte att det här är så enkelt. Jag vet att det t.o.m. finns ärade ledamöter i den här kammaren som inte är riktigt insatta i frågan. Det återspeglar just det faktum att det är litet svårt. Om man då inte beskriver och framför allt inte talar om vad man tycker skall man inte vara förvånad om folk faktiskt tycker att det här är litet svårt att hänga med i. Jag accepterar alltså inte hela den beskrivning som har legat till grund för debatten här i dag, att det finns en fast opinion som redan har bestämt sig, är insatt i EMU:s tre olika faser, förstår vad skillnaden är och redan har fattat beslut. Det är en omöjlig uppfattning. Det ligger på oss att förflytta opinioner. Det ligger på oss att tala om vad vi tycker och få andra att följa efter. Jag tycker också att det är en naturlig del av den representativa demokratin att det är just vi folkvalda som sätter oss in i komplicerade frågor, berikar vårt kunnande och sedan går ut till våra väljare för att försöka vinna dem för ett ja eller ett nej. Därmed återstår den grundläggande kritik som har funnits mot ledande socialdemokrater, inte minst mot Erik Åsbrink själv, för att de inte uttalar någon åsikt. Om Erik Åsbrink bara förklarar ordet öppet utan att säga ett enda ord mer när han reser runt i landet skall han inte vara förvånad om han får höra alla möjliga konstiga saker. Låt mig säga att det inte är så att det inte har sagts någonting från några socialdemokrater. Men det har då tyvärr varit negativa yttringar, bl.a. av utrikesministern men även en del andra. Nåväl, det vore väl bra om det bara vore så. Skälet som angavs kom i den proposition som vi i dag diskuterar. Jag kan i protokollet läsa att beslutet fattades av regeringen den 2 oktober och, hör och häpna, Göran Persson var inte närvarande. Det kan naturligtvis ha funnits olika skäl till detta. Ett av skälen kan ha varit att han var hos Veckans Affärer för en intervju som publicerades den 20 oktober - alltså bara några få dagar senare - och intervjun gjordes säkert före regeringens beslut. Här anges helt andra skäl för att stanna utanför EMU än de som finansministern har angivit här i dag. Här handlar det enbart om en oro för att vi skall få en federativ utveckling av EMU som skall leda fram till någon sorts överbyggnad, mycket större satsningar av federativ karaktär och en samordning av finans och skattepolitiken. Detta, som håller statsministern sömnlös om nätterna, menar han är det stora skälet till att Sverige nu inte går in. Han säger t.o.m. att Sverige skall vänta utanför för att se utvecklingen. Han nämner år 2001 - då vet vi om det blir en federativ utveckling av den europeiska unionen eller inte. Om detta kan man säga några saker. För det första är det ett problem att vi har en regering som uppträder på ett sätt här i kammaren och i propositioner, och på ett annat sätt i tidningsintervjuer. En liten randanmärkning kan vara: Vem tror socialdemokraterna det är som läser Veckans Affärer? Om man nu vill kommunicera med sina väljare, vilket har varit väldigt viktigt för finansministern här i dag, kanske inte Veckans Affärer är just det organ man skall använda när man vill tala till socialdemokratiska gräsrötter. För det andra är det ett problem att detta naturligtvis förvirrar medlemmarna i den europeiska unionen. Låt mig förklara en sak. Det är inte så att det saknas översättningsresurser ute i Europa. Det är mycket enkelt att översätta denna intervju med statsministern och skicka runt den i Europa. Då kan man där ta del av den oro som Göran Persson gör sig till tolk för, och som är av helt annan karaktär än vad som anges i propositionen. För det tredje, och till sist, är detta något som förvirrar riksdagens arbete. Hur skall vi betrakta propositioner som kommer till riksdagen? Det finns en förklaring i dem, och sedan får vi läsa i tidningarnas olika artiklar att det är en helt annan som gäller. Hur skall riksdagen då kunna utöva sin kontrollmakt? Hur skall det konstitutionella systemet i Sverige fungera om regeringen hela tiden använder tekniken att tala om det verkliga skälet utanför denna kammare? Låt mig påminna om att det var Göran Persson som gjorde sig bred över att det nu var dags att skaffa sig en regering som presenterade nyheter här i riksdagen, och inte i tidningsartiklar eller på annat sätt utanför kammaren. Vid flera tillfällen i dag har EMU-frågan nämnts som decenniets - som Mats Odell påpekade var det också någon som tog i och sade seklets - viktigaste fråga. I den frågan får vi alltså hela beskrivningen - hör och häpna - i Veckans Affärer! Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Dessutom finns det ett par inkonsekvenser i hela argumenteringen. Regeringen förespråkar ett utökat överstatligt samarbete och brukar tala om att den gärna vill se ökade samordningseffekter när det gäller sysselsättningspolitiken. Samma regering har en statsminister som talar om att han faktiskt är oroad över den typen av nya, överstatliga samordnade politiska projekt. Det super-Keynes som vi ser framför oss är ju det som Persson inte gillar, men som man har drivit i olika former av konferenser som har tittat på det här frågorna. Sammanfattningsvis tycker jag alltså att vi återigen ser en socialdemokratisk regering som har väldigt svårt att hålla en rak argumentering, om ens någon, i frågor som gäller den europeiska unionen. Det kan naturligtvis respekteras som varandes interna problem. Det har påpekats att även andra partier har olika opinioner inom sig. Ja, så är det ju nästan alltid i alla frågor. Men då är det desto viktigare att ledande företrädare talar om varför de själva har hamnat på sin position i frågan och vad som har legat till grund för deras beslutsfattande. Nu blir det hela tiden snarare ett hemfall åt egna intressen. Man tittar hem mot det egna partiet och tänker inte på landets väl. Hur kan det komma sig att Göran Persson har en annan förklaring än den som finansministern har givit här i dag? Märk väl att i Sören Lekbergs inledningsanförande och även i finansministerns nämndes inte ens oron för en finanspolitisk samordning. Här har bara talats opinionsundersökningar, eller i Erik Åsbrinks fall egna referenser, under hela dagen. Först nu på slutet kommer diskussionen om det som tydligen är den stora oron för socialdemokratiska makttoppar när de går och lägger sig på kvällen. Detta vill vi naturligtvis ha några kommentarer till nu.

Herr talman! Jag lyssnade med stigande förundran på Fredrik Reinfeldts inlägg. Väldigt mycket handlade om en typ av detaljfrågor och griniga kommentarer till dessa. Uppriktigt sagt förstår jag inte riktigt hur de hör hemma i den här debatten. Ett sådant påpekande var att Göran Persson inte var närvarande när propositionen antogs den 2 oktober. Och så var det. Fredrik Reinfeldt har ingen erfarenhet av regeringsarbete, men jag kan förklara att vilka som är närvarande när det formella beslutet fattas - vilket kan ta några sekunder - trots allt inte har så förfärligt avgörande betydelse. Av avgörande betydelse är naturligtvis alla de tillfällen när den reella behandlingen av frågan görs i regeringen och i andra sammanhang. Jag kan försäkra att Göran Persson har deltagit och i högsta grad varit aktiv vid många sådana tillfällen. Det där var alltså en rätt meningslös kommentar. Fredrik Reinfeldt hävdar att det är olämpligt att använda intervjuer i Veckans Affärer för att kommunicera med det socialdemokratiska fotfolket. Ingen har påstått att just denna intervju var det avgörande inslaget i kommunikationen med partifolket. Men det må väl vara tillåtet för statsministern och andra att låta sig intervjuas i Veckans Affärer och att även uttala sig om EMU-frågan? Fredrik Reinfeldt undrade och ställde en fråga om ifall regeringen känner till att EU har översättningsresurser. Jag kan försäkra att när vi i regeringen kommunicerar i skrift och tal är vi i hög grad medvetna om att vad vi säger och gör studeras både i Sverige och i utlandet. De som tror att vi i regeringen inbillar oss att det går att föra ett slags politik och ett slags kommunikation i Sverige och en annan utanför landet underskattar våra insikter om möjligheterna att kommunicera över gränserna. Det är naturligtvis omöjligt att göra en sådan distinktion. Varje försök skulle ju misslyckas och avslöjas tämligen omgående. Det är naturligtvis en fabel och ingenting annat att tro att vi gör den typen av uppdelningar. Även om den här intervjun var viktig tror jag inte att statsministern ansåg att den var det avgörande inlägget i EMU-debatten, vare sig från hans sida eller generellt sett. Det togs upp en del intressanta frågeställningar där. Mycket annat har presenterats i andra sammanhang. Allting har vi inte kunnat beröra i debatten här i dag - det kan jag hålla med om. Det som jag utöver detta vill kommentera i Fredrik Reinfeldts inlägg är hur vi ser på opinionen och opinionsbildningen. Även här slår han in öppna dörrar. Jag har inte sagt - och mig veterligt ingen annan heller - att opinionen är fast och opåverkbar. Tvärtom förde jag ett resonemang kring vad opinionen beror på och hur den kan komma att förändras. Det blir givetvis spekulationer när vi talar om framtiden. Jag är i allra högsta grad medveten om att opinionen är påverkbar. Den kan förändras, och det är fullt legitimt att driva opinionsbildning. På de möten jag har varit ute på i landet har jag varit mycket aktiv i EMU-frågan och utförligt gått in på fördelar och nackdelar med EMU. Jag noterar att även Fredrik Reinfeldt uppenbarligen varit aktiv. Han åberopar sitt intensiva opinionsbildningsarbete. Jag får väl konstatera att trots dessa intensiva ansträngningar från Fredrik Reinfeldt har den svenska opinionen inte utvecklats ett enda dugg i mer EMU-positiv riktning.
Herr talman! Inledningsvis konstaterar jag att Erik Åsbrink underskattar hur mycket mer jag och andra kommer att resa och förhoppningsvis kunna påverka opinionen. Erik Åsbrink missar poängen. Han har här i dag sagt att skälet är opinionen - det står i propositionen och det har givits som svar på min interpellation. Finansministern har också angivit att SIFO inte duger som avmätare av opinionen, utan han hänvisar till sina egna erfarenheter och sin goda förankring i den egna rörelsen. Detta gör det litet komplicerat - det måste Erik Åsbrink förstå - för oss som vill ha in Sverige i EMU. När de opinionsyttringar som avläses under Erik Åsbrinks resor anges som enda skäl, eftersom SIFO inte duger, känns det litet tungt. I det hänseendet tycker jag att det spelar roll att man dels hänvisar till opinionen, dels inte själv anser eller tycker någonting i sakfrågan. Då blir det ännu mer komplicerat att någonsin få rätsida på opinionen oavsett om man vill att den skall gå i negativ eller positiv riktning. Intervjun i Veckans Affärer och Göran Perssons inlägg tonas ned. Det är klart att det går att göra sig lustig över att jag inte har suttit i någon regering. Men nog förstår jag att händelserna ligger oerhört nära varandra i tiden. Man fattar ett regeringsbeslut om en proposition i början av oktober, och bara två och en halv vecka senare dyker landets statsminister upp i en stor artikel med ett annat skäl. Den stora skillnaden i argumenteringen är ganska iögonenfallande. Låt mig då ställa ett par konkreta frågor när det gäller den oro som Göran Persson ger uttryck för. Det gäller bl.a. rädslan för stabilitetsrådet. Där hamnar ju statsministern i konstigt sällskap. Jag har noterat att det finns socialdemokratiska förmöten med stats och regeringschefer före de olika toppmötena. Då antar jag att Göran Persson får begära ordet när Jospin, den franske socialistiske premiärministern, talar och säga att han håller med Helmut Kohl i den här frågan, att han inte vill ha något starkt stabilitetsråd och att han tror på en EMU-process som har en starkt gemensam valuta men ingen finanspolitisk överbyggnad. Här ligger problemen i den socialistiska familjegruppen inom Europaparlamentet och Europeiska rådet. Finansministern har själv hänvisat flera gånger till att den tillväxt och stabilitetspakt som bl.a. Sverige stödde tillkomsten av skulle duga som ordningsman i klassen. Det behövs ingen samordning av finanspolitiken eller någon långtgående samordning av skattepolitiken eftersom denna tillväxt och stabilitetspakt har tillkommit. Göran Persson nämner den i förbigående, men det är märkligt att detta helt har fallit ur argumenteringen. Jag har ändå en känsla av att denna artikel är mycket betydelsefull. Den återspeglar en oro som finns, om än inte återgiven i denna kammare, och den är mycket preciserad. Här nämns just detta att Göran Persson anser att en bit in på nästa årtusende skall det kunna gå att se om de länder som vill ha en mer federativ inriktning, som vill ha mer av överbyggnad av det överstatliga samarbetet, är i majoritet. Om så är fallet är det ytterligare ett argument för att eventuellt senarelägga ett inträde i EMU:s tredje fas. Så tolkar jag detta. Detta har alltså uppenbarligen haft betydelse. Göran Persson är mycket specifik i intervjun. Då får finansministern ursäkta att det känns litet märkligt att detta landar i en tidningsartikel och inte i den proposition som vi i dag behandlar.
Herr talman! Låt mig först ta upp detta med att SIFO inte duger. Jag har inte uttryckt mig riktigt på det sättet. Jag sade att vi inte är så beroende av SIFO eller andra opinionsinstitut för att konstatera det som alla vittnesbörd i övrigt visar, nämligen att det inte finns något starkt folkligt stöd för att Sverige skall gå in i valutaunionen. Nu råkar det vara så att opinionsinstituten ger precis samma bild. Det är inte några motstridiga bilder här, utan de pekar i samma riktning. Det är sammantaget ett oerhört starkt vittnesbörd. Det har inte ändrats ett dugg över tiden trots att Fredrik Reinfeldt har varit ute och missionerat. Jag är nästan frestad att fundera på om det kan finnas ett orsakssamband i motsatt riktning att opinionen är så negativ, men jag skall inte vara så elak att jag drar den slutsatsen. När det gäller den här artikeln i Veckans Affärer vill jag säga att det måste vara tillåtet för landets statsminister att gå in i en diskussion. Det är precis det som ni efterlyser i andra sammanhang. Ofta har ju kritiken varit motsatsen, nämligen att vi inte tycker någonting eller säger någonting. Nu har statsministern gått ut här och i andra sammanhang och sagt någonting. Jag har gjort det själv. Jag tog upp detta i mitt tal på Bankföreningens årsmöte. Jag ställde sex frågor, som Fredrik Reinfeldt hänvisar till i interpellationen, som jag tycker är viktiga. Svaren på dem är viktiga när det gäller vårt framtida ställningstagande. Jag tänker fortsätta att föra den debatten nyanserat och peka på både fördelar och nackdelar, starkare sidor och risker, som finns i projektet. Det är inte den totalt svarta eller vita bild som en del andra gör sig till tolk för. Detta är ett svårt projekt av oerhört stor betydelse som vi skall närma oss på ett ödmjukt sätt. Det finns inga enkla entydiga svar. Jag försöker visa respekt för den uppfattningen. Jag är övertygad om att den vinner i längden.
Herr talman! Det är naturligtvis så att statsministern är i sin fulla rätt att föra diskussioner och debatter. Men det är naturligtvis olyckligt om det görs bara några få veckor före det att riksdagen skall fatta ett mycket historiskt beslut och om riksdagen inte är det forum där diskussionen och debatten förs. Det har skett med mycket kort varsel i tidningsartiklar och, som finansministern också nämnde, även vid det årsmöte i Bankföreningen där Erik Åsbrink ställde sex frågor varav en var mycket lik det resonemang som Göran Persson har fört. Jag återkommer till den konstitutionella kontrollen och möjligheten att följa upp skäl som har angivits av regeringen och som riksdagen har att granska. Här menar jag att man har lämnat ut de viktiga skälen för att stå utanför. Vi lär få anledning att återkomma till detta med det folkliga stödet. Min poäng var bara att man skall ha stor respekt för att de flesta människor tycker att detta med en gemensam valuta är mycket svårt och mycket komplicerat. Här har i dag torgförts uppfattningar om att folk skulle vara för ja eller nej redan, som om de visste exakt hur det skulle se ut. Det må vara så att Åsbrink inte tror på min förmåga att få folk att stödja detta projekt, men jag vet åtminstone vad jag tycker. Jag talar åtminstone för min sak. Jag kan intyga att jag övertygar en hel del. Så går politisk verksamhet till för mig. Men jag noterar att vi har en ledning i det här landet som tydligen åker runt och inte säger någonting om vad de själva tycker. Då skall man inte förvånas om inte opinionen förflyttas.

Herr talman! Finansutskottet föreslår att riksdagen skall besluta att Sverige inte skall införa euron då den tredje etappen av EMU inleds. EMU:s tredje fas gäller alltså inte oss. Det är bra, men enligt min uppfattning räcker det inte. Vi bör säga nej till hela EMU. Alla tre faserna i EMU bör ses som en helhet, ett nyliberalt projekt som redan medfört svåra arbetslöshetsproblem i Europa. Den strukturanpassning som Internationella valutafonden påtvingar skuldtyngda uländer med katastrofala följder skall nu genomföras också hos oss. Jag anser att även beslut som fattats i Sverige på grund av fas 1 och 2 i EMU kan behöva upphävas om de hindrar oss från att utveckla vår ekonomi på bästa sätt. Självfallet är vi "juridiskt" bundna av dessa, men juridiskt är vi också bundna av fas 3 som vi nu säger nej till. Lika väl som denna juridiska bundenhet till fas 3 inte hindrar oss från att självständigt fatta beslut här i riksdagen, lika väl måste vi kunna ha rätt att bedöma vilka EU-krav som skall gälla i vårt land när det gäller fas 1 och 2. Enligt EMU:s bestämmelser skall de länder som inte får komma med i fas 3 därför att deras ekonomi inte motsvarar EU:s krav, likväl underställas EMU. Rådet och kommissionen skall övervaka deras ekonomi och på allt sätt hjälpa dem att kunna komma med i valutaunionen. Detta är rimligt för länder som vill men inte kan. Men det är inte rimligt för ett land som Sverige som kan men inte vill. Sverige måste försöka hävda sin suveränitet och rätten att bestämma i egna angelägenheter. När vi vet att detta inte är till skada för andra länder, kan vi uppträda med ett självförtroende som jag är övertygad om kommer att väcka respekt. Om EU mot förmodan förbjuder oss att göra det vi vill, är det faktiskt viktigt att folk får detta klart för sig och kan dra slutsatser av det. De flesta människor tror att Sverige fortfarande är ett fritt land. Enligt min mening medför redan fas 1 och 2 i EMU olyckliga konsekvenser. Det blir allt tydligare att kapitalet inte kan bära den absoluta frihet som det får i fas 1 av EMU. Kapitalet, dvs. alla våra pengar som vi t.ex. har i banken eller hos försäkringsbolagen, gör bäst nytta i ett blandekonomiskt system med frihet inom socialt acceptabla former. Handeln i egentlig mening blir av allt mindre betydelse för kapitalet. Den lär endast omfatta några procent av transaktionerna. Eftersom pengar kan flyttas blixtsnabbt utan hinder, är kapitalförvaltarna skyldiga sina uppdragsgivare att i varje ögonblick placera de pengar som de har ansvar för så lönsamt som möjligt, trots att det mer sällan leder till produktiva investeringar. Därför tvingas de hålla i gång de enorma kapitalflödena runt klotet. Ofta gör de omogna bedömningar av ländernas trovärdighet och anser sig ha rätt att straffa länder vars politik de inte gillar. Marknaden är en god tjänare men en okunnig och ansvarslös herre. Det är orimligt att staten skall vara underställd marknaden för att låna pengar, som krävs i fas 2 av EMU. Staten bör själv bestämma sina villkor och därmed kunna hålla räntan nere. Tidigare var banker och försäkringsbolag skyldiga genom lag att placera en del av det kapital de förvaltade i Riksbanken till den ränta som Riksbanken bestämde. Staten tog därmed i anspråk en del av kapitalutrymmet i landet till investeringar som gynnade det allmänna. Kapitalets internationalisering beskrivs som en oemotståndlig kraft som inga enskilda länder kan stå emot. Jag misstänker att det i stället är tvärtom, dvs. att den enda kraft som kan tygla det internationella kapitalet just är de enskilda ländernas lagstiftning så länge dessa har en egen valuta och en egen centralbank som inte lyder kapitalet utan är underställd demokratiska beslut. EMU:s konvergenskrav, som fokuserar budgetbalans, låg inflation och statsskuld, inskränker den ekonomiska politikens möjligheter och gör det svårt för den offentliga makten att leva upp till vår grundlags åläggande att trygga rätten till arbete. EMU, kan vara en god idé exempelvis för att finansiera stora samhällsprojekt, såsom omställningen till kretsloppssamhället. En sådan finansiering skall självfallet hållas inom de gränser som landets resurser tillåter för att undvika en alltför hög inflation. Sedan 1980-talet har den nyliberala ekonomiska modellen, ekonomismen, styrt vårt land. Den har enbart inneburit problem. Bl.a. medför den en krympning av den offentliga sektorn som är en grundförutsättning för kvinnors och mäns jämlikhet i Sverige. Det är hög tid att utveckla en ekonomisk modell för 2000-talet. Jag har i motionen Fi203 föreslagit att regeringen skall utreda olika möjliga ekonomiska modeller, gärna tillsammans med internationell expertis, för att vårt land skall få sunda finanser. Enligt min mening är finanserna inte sunda så länge det råder arbetslöshet och så länge miljöskulden inte räknas som en realitet. Vi bör inte väja för att ändra de lagar vi anpassat efter någon av EMU:s faser om det behövs för att våra finanser skall bli sunda. Jag har inte fått något gensvar för denna idé i finansutskottet och inser därför att det är meningslöst att yrka bifall till min motion. Herr talman! Jag kommer att i första hand rösta på Vänsterns reservation nr 3 och därefter stödja utskottets hemställan under mom. 1 om ett nej till deltagande i valutaunionen. För övrigt kommer jag att stödja centerns reservationer.

Herr talman! Jag tänker ta upp ett par reflexioner som inte varit uppe i så stor utsträckning i den här debatten som de rimligtvis borde varit. Det gäller först bakgrunden till hela den diskussion vi har i dag. Diskussionen och de beslut vi skall fatta i dag beror på vad som hände 1994 när svenska folket fick chansen att ta ställning till EU-frågan i en folkomröstning. Partiskt taget alla ledande företrädare både för den dåvarande regeringen, oppositionen och den tidigare borgerliga regeringen sade att man inte skulle ta ställning till frågan om EMU, trots att den uppenbart låg i avtalet. Den skulle svenska riksdagen ta ställning till senare. Det innebar att vi inte fick någon debatt. Varje gång vi som var kritiska till ett EU-medlemskap tog upp de här frågorna möttes vi av beskedet: Det blir ingen debatt. Det här tar vi senare. Det är orsaken till att vi i dag diskuterar det här som egentligen borde ha varit en huvudfråga under folkomröstningen 1994. Ja-sidan valde att försöka göra den folkomröstningen till en diskussion om samarbete i stället för den politiska union som det handlade om. Nu, några år senare, säger moderaterna att ett nej är uteslutet. Man vill eventuellt ha en folkomröstning med två ja-alternativ. Man säger helt klart att ett ja skall det bli. Vi skall gå in. Jag tycker att det ur demokratisk synvinkel är ett tråkigt besked från moderaterna, som en gång till visar att för moderaterna är demokrati inte någon viktig fråga och en ganska dålig gren. Jag tycker att det är ett svek mot svenska folket att bete sig på det sättet. Alla är överens om att EMU-frågan är en viktig fråga. Rimligtvis borde det slutligen leda till att man låter svenska folket avgöra i en folkomröstning. Om man tycker att det är ett dåligt sätt att ta beslut bör man göra det till en huvudfråga i en valrörelse och säga att det är gången när de här frågorna skall avgöras. Det är uppenbart att EMU-frågan kommer att diskuteras och vara en viktig fråga i riksdagsvalet 1998. Det finns flera saker som talar för det. Inte bara att Carl B Hamilton och Folkpartiet har haft den inställningen i dag, utan också den proposition som regeringen nyligen lagt fram om Riksbankens ställning. Där föreslår man en grundlagsändring för att möjliggöra ett medlemskap i tredje steget av valutaunionen. Den majoritet av framför allt socialdemokrater, centerpartister, folkpartister, moderater och kristdemokrater som tar det steget öppnar också för ett medlemskap under den kommande mandatperioden. Den riksdag som väljs 1998 kommer därmed att kunna avgöra frågan om ett medlemskap och ett deltagande i valutaunionens tredje steg. Det är solklart, tror jag, för alla som är insatta i frågan hur t.ex. Centerpartiet manipulerar och hycklar och låtsas ta upp en diskussion om sedelmonopolet medan man går med på att göra den enda förändring av grundlagen som krävs för att vi skall kunna gå med.

En nyhet i dagens debatt har varit bl.a. Carl B Hamiltons nya och oanade förmåga att nu kunna räkna ut, praktiskt taget på kronan när, hur mycket varje hushåll vinner på att gå in i valutaunionen. Jag tror för min del att det vore lika lätt att räkna ut hur mycket varje hushåll förlorar. Det hela handlar ju om gissningar och antaganden som varken Carl B Hamilton, jag eller någon annan i dag kan ta större ansvar för än att det är just gissningar eller möjligen någon form av uträkningar som bygger på antaganden som man måste göra politiska bedömningar kring. När det gäller Carl B Hamiltons intressanta inlägg angående Schweiz skulle jag vilja ha en ytterligare förklaring. Vad menade Carl B Hamilton när han nämnde att Schweiz high-tech-näringsliv berodde på att man har en flytande växelkurs? Kan Carl B Hamilton utveckla det resonemanget? Det borde väl i så fall gälla praktiskt taget varje land i Västeuropa.

Herr talman! Jag håller helt med om att det finns finstilt i fördraget, men det var inte det som Ingvar Carlsson, Ulf Dinkelspiel, Carl Bildt och Mats Hellström sade till svenska folket i de viktiga debatterna i TV, ute på stan eller runt om i landet. Det besked som man då gav var helt solklart: Det här är en fråga som vi inte tar ställning till nu, utan det är en fråga som skall komma upp betydligt senare. Jag tror att Carl B Hamilton har väldigt svårt att komma ifrån att denna beskrivning faktiskt är i enlighet med sanningen, även om Carl B Hamilton någon gång har skrivit någonting annat. Den uträkning som Carl B Hamilton dristade sig till att göra gällde inte bara kronorna, utan han kunde t.o.m. på tiondelen när säga hur mycket vi skulle tjäna räntemässigt på att gå in i valutaunionen. Jag tycker att den typen av ganska vilda fantasier om hur verkligheten kommer att arta sig är ganska märkliga. Man kan åberopa risker, och jag tycker att stora risker är förenade med valutaunionen, men man kan inte säga att den kommer att ge 0,6-1,3 % lägre ränta. Det är struntprat, Carl B Hamilton. Likadant är det med de tusentals kronor som hushållen skulle tjäna.
Herr talman! Det var inte fördraget som jag läste upp utan en text som återfinns i EU-propositionen. Den lästes upp flera gånger från denna talarstol av regeringsledamöter. Denna text var framförhandlad mellan å ena sidan företrädare för den dåvarande oppositionen, Ingvar Carlsson och Jan O. Karlsson, och å andra sidan Anne Wibble och jag själv. Även Ulf Dinkelspiel var självklart med i detta. Det var inte någonting som hade hittats på någonstans utanför landet. Detta var väldigt välbekant och återgavs i alla medier. Det var fullständigt glasklart, och innebörden är precis vad jag sagt: dels en avsiktsförklaring att agera i enlighet med fördraget, dels en deklaration att det i sista hand är Sveriges riksdag som beslutar. Problemet är att den första delen av detta uttalande, nämligen om att agera enligt Maastrichtfördraget, numera alltid glöms bort.
Herr talman! Jag tycker att det intressanta egentligen är om Carl B Hamilton gör samma tolkning som den som Tobisson tidigare gjorde, nämligen att om vi skall ha en folkomröstning skall den innefatta två jasidor. Sverige kan i praktiken inte säga nej. Gör Folkpartiet samma bedömning, att de riksdagsbeslut som vi skall ta egentligen bara handlar om tidpunkten för när vi skall gå in i valutaunionen, tycker jag att också Folkpartiet står bakom det svek mot svenska folket som jag talar om. Jag hoppas ju att Folkpartiet håller fanan litet högre i demokratifrågor och är berett att säga nej, dvs. göra det som uppfattas som ett fördragsbrott.

Herr talman! Om drygt ett år inleds en ny fas i det europeiska samarbetet. En majoritet av EU:s medlemsstater - som det ser ut i dag 11 av 15 - går då samman och bildar den ekonomiska och monetära unionen, EMU. Sverige kommer, om riksdagen väljer att följa propositionen och finansutskottets förslag, att säga nej till ett svenskt EMU-medlemskap från starten 1999. Det främsta argumentet för denna avvaktande hållning är demokratiskt - riksdagen kan och skall i den här för Sverige så stora frågan inte fatta ett beslut som i vart fall just nu går tvärtemot uppfattningen hos en majoritet av Sveriges befolkning. Herr talman! Jag ställer upp bakom det argumentet och stödjer därmed också det förslag som finansutskottet nu lagt på riksdagens bord. Men det förhållandet att Sverige inte går med i EMU från start betyder inte, herr talman, att EMU och dess framtid är ointressant eller saknar betydelse för oss svenskar. Propositionen är i det här avseendet mycket tydlig: "EMU är ett mycket viktigt projekt för EU och dess medlemsstater. Det finns en stark politisk vilja att förverkliga valutaunionen. Sverige har ett betydande intresse av att EMU lyckas." Detta upprepas i finansutskottets betänkande, och finansministern har dessutom i dag muntligt framfört precis samma sak. EMU är ekonomiskt viktigt. Ett misslyckande skulle få ekonomiska konsekvenser för hela Europa, vilka självklart skulle påverka också Sverige och svensk politik, oavsett om vi är med i EMU eller inte. Men EMU är framför allt politiskt viktigt. Ett misslyckande skulle försätta hela Europasamarbetet i kris. Ytterligare framsteg skulle bli utomordentligt svåra att uppnå, oavsett om det gäller handel, miljöfrågor eller gemensamma tag mot arbetslösheten. Den för oss så viktiga östutvidgningen av EU skulle förmodligen skjutas långt in i en osäker framtid, med allt vad det skulle innebära av säkerhetspolitisk osäkerhet och ekonomisk-politisk stagnation och tillbakagång. Att EMU lyckas är alltså i hög grad viktigt både för Europa som helhet och för Sverige. Herr talman! Som jag tidigare sade är finansutskottets och för den delen också propositionens avvaktande hållning visavi ett svenskt deltagande i EMU betingad av den ringa uppslutning kring projektet som i dag finns i den svenska befolkningen. Men, herr talman, om det nu är så som både finansutskottet och regeringen säger, att det är viktigt för Sverige att EMU blir ett lyckat projekt, varför då snåla så med de mer positiva argumenten? För det finns sådana. Om folkmajoritetens avvaktande hållning till EMU skall kunna ändras, måste sakskälen för lyftas fram. Jag har efter måttet av min förmåga försökt sätta mig in i EMU-frågans komplexitet under de år av 90 talet när frågan har varit aktuell, från Maastricht och fram till nu. Jag är för min del övertygad om att EMU är viktigt för oss. Jag har främst tre skäl för detta: 1. EMU kommer att bilda en gemensam, stark och stabil ekonomisk plattform i EU, och det är en förutsättning för en framgångsrik utvidgning av EU inom överskådlig tid. 2. En gemensam, stark och stabil ekonomisk plattform är nödvändig för att lösa de stora och kostsamma gemensamma problemen i Europa, inte minst miljöproblemen. 3. En gemensam, stark och stabil ekonomisk plattform i EU är avgörande för att återerövra nödvändigt politiskt inflytande över kapital och marknad. Detta är för en socialdemokrat inte det minst viktiga argumentet. Uppräkningen skulle kunna göras längre, men jag skall stanna här. Herr talman! Jag tycker att det är hög tid att i debatten i frågan om Sverige skall vara med i EMU eller inte placera in projektet där det hör hemma, som en trots många brister ändå gemensam ekonomisk plattform, vilken jag anser är nödvändig för möjligheterna att lösa stora gemensamma uppgifter - alla de utmaningar som Europa står inför under nästa århundrade - till gagn för framtida generationer i denna del av världen. Herr talman! Verkligheten runt omkring oss förändras. Vi kan debattera i lugn och avskildhet i denna kammare, men samtidigt förändras verkligheten. De år som gått medan EMU har diskuterats gör att vi i dag lever i en annan värld än vad vi gjorde när man beslutade om Maastrichtavtalet. Vi skall övertyga en majoritet av Sveriges befolkning om det riktiga i att Sverige skall vara med i främsta ledet och arbeta för ett bättre Europa i framtiden. Det är en stor och viktig uppgift. Sverige, som i övriga sammanhang är ett framträdande internationellt land med stor respekt från andra i olika internationella frågor, bör inta sin plats i främsta ledet som aktiv medlem i EMU och vara med och forma framtidens Europa. Tack, herr talman!
Herr talman! Den gemensamma valutan ses i snart sagt alla EU-länder som central för att öka tillväxten och sänka arbetslösheten. Den är en förutsättning för en i reell mening gemensam marknad, som i sin tur är nödvändig för att öka Europas konkurrenskraft. Detta är en av orsakerna till att det samlade företagandet i Sverige och Europa är för den gemensamma valutan. I resolutionen om tillväxt och sysselsättning från toppmötet i Amsterdam sade EU:s stats och regeringschefer: "EMU samt stabilitets och tillväxtpakten kommer att stärka den inre marknaden och främja en icke-inflationsdrivande, makroekonomisk miljö med låga räntor, och därigenom kommer förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen att öka". Detta har alltså regeringen ställt sig bakom, men utan minsta avsikt att efterkomma rekommendationen. Det gör att bilden av en regering som bedriver en utrikespolitik i Sverige och en annan utomlands bekräftas. Att Sverige hamnar utanför euroområdet från början beror entydigt på bristande ledarskap från regeringens sida. Skälet för utanförstående uppges vara att folkligt stöd för tidigt EMU-medlemskap saknas. I stället för att aktivt ta ställning för medlemskap har regeringen valt att vänta och se vart vindarna blåser. Jag instämmer i Fredrik Reinfeldts tidigare resonemang. Om inte landets regering klarar att bilda sig en uppfattning och driva den eller knappt ens vill delta i debatten om för och nackdelar är det svårt att begära att svenska folket tydligt skall kunna ta ställning. Kritiken mot regeringens bristande ledarskap kommer dock inte bara från oss moderater här i riksdagen utan delas av många svenska och utländska socialdemokrater. Tidigare har Kjell-Olof Feldt kritiserat att statsoch finansministrarna inte gav besked om vad de stod. Nyligen sade den finske socialdemokraten Paavo Lipponen sig vara chockerad över de svenska socialdemokraternas splittring i EU-frågan. "Svenskarna har inte bestämt sig för om de är med i EU eller ej" sade Lipponen, som ansåg att EMU behövs för att lösa Europas problem. Han fortsatte: "Jag har svårt att förstå de andra nordiska socialdemokratiska partiernas kritiska inställning till EMU." Vidare sade han: "Vi borde tillsammans vara med och påverka projektet i rätt riktning." Man ser över huvud taget en stor skillnad i hur EU-medlemskapet förvaltas i Sverige respektive Finland. När Finland tar för sig och är delaktigt är Sverige avvaktande och sitter vid sidan av. I samband med det i EU nyligen avhållna toppmötet om sysselsättningen sade statsminister Göran Persson följande med avseende på EMU: "Jag tror att opinionen kommer att förbättras när den ekonomiska situationen gör det." Förbättras, sade Göran Persson, och syftade på att opinionen skulle bli mer positiv. Vad innebär då detta? Att Göran Persson egentligen är för ett svenskt EMU-medlemskap och ser fördelarna? Borde han då inte vara beredd att tala för ett medlemskap? Som finansminister var Persson positiv, som statsminister har han passat. Jag tror det är dags för statsministern att ge besked om sin egen uppfattning i den här frågan. Genom att Sverige ställs vid sidan av EMU:s tredje fas förlorar Sverige i inflytande, både vad gäller EMU-relaterade frågor och övriga EU-frågor. EMU-frågan är inte i första hand ett internt socialdemokratiskt partiproblem där man skall överbrygga splittring utan ett strategiskt, ekonomiskt och politiskt vägval för Sverige. Regeringen har krävt att få inflytande över EMU relaterade frågor, trots att man placerar Sverige utanför den gemensamma valutan. Nu visar det sig att detta inte går vägen. De länder som eftersträvar fullt medlemskap i EMU har ingen som helst anledning att ge inflytande till ett land som inte har fördragsmässig rätt att stå utanför, som enligt egen utsago klarar de ekonomiska kraven, men som ändå väljer utanförståendeskapet. Ingenting kan dölja att Sverige förlorar inflytande genom utanförståendet. Erik Åsbrink har själv sagt att EU:s finansministermöten kommer att bli "skäligen innehållslösa tillställningar" när besluten i realiteten fattas av euroländerna i Euro-X, där Sverige inte kommer att vara med. Vi kommer troligtvis inte ens att vara observatörer på grund av att vi i Sverige inte har EMU-medlemskap som mål ens på sikt, vilket är ett grundkrav. Sveriges europeiska engagemang betraktas med tveksamhet av många politiker i EU-länderna. Något som man erfar ganska snabbt när man besöker Europaparlamentet. I all synnerhet gäller detta eftersom regeringen tidigare hänvisat till att man vill avvakta med medlemskap till dess man ser att EMU fullt ut fungerar. Det var ju detta - vid sidan av opinionsskälet - som regeringen angav som skäl när den presenterade sin linje för utanförstående. EMU var enligt statsministern "skakigt och osäkert". Med andra ord sade Göran Persson: Låt någon annan få bygga det europeiska samarbetet. Låt någon annan ta risker, om de finns. Sverige går med när det är färdigt och politiskt riskfritt. Det förstärker bilden bland europeiska politiker av Sverige, eller rättare sagt den socialdemokrateriska regeringen, som en Europasamarbetets fripassagerare som vill vara med när det finns fördelar men som inte vill bidra till utvecklingen. Medlemskap i EMU:s tredje steg är någoting som i snart sagt hela övriga Europa anses eftersträvansvärt. Länder anstränger sig för att få vara med. Ingen kan, vill eller kommer att tvinga Sverige in i EMU:s tredje steg. Men ett nej till euron är knappast förenligt med anslutningsfördraget. Vi har inte som Danmark eller Storbritannien en formell rätt enligt fördraget att ställa oss utanför euroområdet. Vi moderater klargjorde tydligt under folkomröstningen att anslutningsavtalet också innefattade EMU:s alla steg. Sverige har dock till inträdesavtalet i EU fogat en deklaration att riksdagen skall fatta beslutet när Sverige skall gå med i EMU. Likväl är det anmärkningsvärt att Socialdemokraterna inte sagt hela sanningen om vår handlingsfrihet i EMU-frågan. I folkomröstningskampanjen gav man intryck av att EMU var en från EU-medlemskapet helt separerad fråga och att vi lugnt kunde ta ställning vid ett senare tillfälle. Så är det inte. Formellt har Sverige anslutit sig till Maastrichtfördraget, inklusive delen om EMU. Där framgår att de länder som kvalar in blir med i euroområdet från starten. Även om ingen kommer att tvinga oss med är detta ett faktum. Jag såg i en notis - jag tror att det var från TT - att Erik Åsbrink hävdade at det var ett fördragsbrott att bilda Euro-X-råd utan att låta Sverige vara med. Jag tycker att Erik Åsbrink mer borde bekymra sig över fördragsbrottet om Sverige säger nej och ställer sig utanför på sikt. Även om EMU-frågan varit svår och fortfarande är svår för socialdemokraterna måste de vara tydligare i pedagogiken om vad det egentligen är som gäller. Regeringens vilja till utanförstående blir än mer obegripligt mot bakgrund av att regeringen själv anser att Sverige klarar de ekonomiska kraven. Det framgår ju också tydligt av betänkandet. Där står: "Regeringen anser att svensk ekonomi har nått en tillräcklig grad av styrka och varaktig stabilitet för att kunna delta i valutaunionen." Utskottet säger alltså att sakskäl talar för medlemskap, men bristande ledarskap hos regeringen talar emot. Vi moderater är däremot tydliga. Vi vill att Sverige träder in i euroområdet så snart det är möjligt, och allra helst från starten. Sverige har inte deltagit i ERM under tillräcklig tid, eller alls, och därför kan vi bara önska att vi beviljas undantag för det kravet, om vi får inrikespolitisk majoritet för att gå vidare. Herr talman! Det verkar finnas, om man läser betänkandet, enighet om att utanförståendeskap på intet sätt gör att kraven på strukturomvandling av ekonomin eller en ansvarsfull ekonomisk politik försvinner, som det stundom önsketänks från nostalgiker i debatten. Jag har väldigt svårt att se vad Sverige skulle vinna på att först eftersträva att klara kraven för medlemskap för att sedan säga nej till medlemskap och till alla de fördelar som följer av en gemensam valuta. Jag tror att de här fördelarna inom kort kommer att bli ganska - för att inte säga tämligen - uppenbara för svenska folket. Den gemensamma valutan kommer inom kort att bli en del av allas vår vardag alldeles oavsett om Sverige går med eller inte. Företag och banker kommer nämligen att gå med från start. Det är bara att följa nyhetsflödet för att inse detta.

Herr talman! Jag anser att Sverige bör ansluta sig till EMU. Däremot, herr talman, är jag inte riktigt lika övertygad om när detta bör ske. Jag är i vart fall inte så fast övertygad om tidpunkten att det skulle kunna få mig att känna att jag måste gå emot regeringens och utskottets förslag. Jag tycker tvärtom att det finns många respektabla hållningar som man kan ha i fråga om Sveriges förhållande till EMU. Att vi diskuterar dessa på ett så bra och öppet sätt som möjligt tror jag bara gagnar saken. Jag skulle också vilja säga att jag tycker att den attityd som statsminister Göran Persson har intagit i den här frågan, och i en del andra stora samhällsfrågor, är ett intressant utslag av en modern ledarstil där man lyfter upp stora och svåra frågor till allmän debatt och uppmuntrar till medborgerliga samtal i och utanför partierna om dessa stora frågor. Jag tycker att det är något som vi, i stället för att kritisera och kalla för velighet eller något sådant, faktiskt borde framhålla som ett exempel på en modern ledarstil där man inte alltid skall ha krav på att peka med hela handen. Frågan är dock vad som är de stora problemen med EMU-medlemskapet. Ett bärande argument här i dag har ju varit att det folkliga stödet är väldigt klent. Om vi skärskådar det argumentet märker vi att det faktiskt är väldigt dåligt underbyggt. Den gång som folket, människorna, har fått en chans att yttra sig om Sveriges förhållande till EU, nämligen i folkomröstningen 1994, sade folket ja. Det är hårda fakta. Det är det vi har. Nu snart, före klockan sex, skall riksdagen fatta beslut om vårt förhållande till EMU. Det är en fortsättning på EU-medlemskapet. Då kommer svaret att bli nej - i vart fall för stunden. Detta indikerar att problemen och intressekonflikterna snarare är att söka i staten än hos medborgarna. Att de finns hos staten är för mig också ett legitimt intresse. Jag förstår inte riktigt varför vi skall rädas att diskutera detta. Självfallet innebär detta påfrestningar. Globaliseringen av ekonomin, EU-medlemskapet som sådant och EMU innebär stora påfrestningar för de gamla samhällets administrativa och politiska överbyggnad. Att förneka det, och säga att det inte finns intressekonflikter mellan dels staten, dels EU och EMU, är att göra oss själva en otjänst. Låt oss diskutera detta. Låt oss hålla fram de olika intressekonflikter som finns. Det är fullständigt legitima intressen som står mot varandra. Det har sagts att ekonomin skulle vara ett hinder för Sveriges anslutning till EMU. De argumentet har jag mycket svårt att förstå. Sverige är sedan drygt hundra år en av världens öppnaste marknadsekonomier. Vi har 20-25 företag som är oerhört närvarande och framgångsrika på världens alla marknader. Vi har, med den räddningsaktion som regeringen satte in när det gäller den offentliga sektorns ekonomi, numera också ett väldigt gott ekonomiskt klimat i den offentliga sektorn. Det ekonomiska argumentet tycker jag inte finns. Låt oss i stället använda den här tiden fram till dess att det kan bli fråga om att i ett val eller i en folkomröstning återigen fråga människorna i Sverige om vi skall fortsätta vårt närmande till den europeiska unionen med att också gå med i EMU. Låt oss fortsätta att diskutera några av huvudfrågorna. Jag anser att det finns konflikter när det gäller det gamla samhällets politiska överbyggnad som har tjänat medborgarna så väl i 60-70 år. Det är en konflikt mellan det gamla och det nya. Det finns en risk om vi binder in våra hedersvärderingar från olika håll i samhället för hårt i det gamla samhällets struktur. Det är ju inte alls så - som jag ser på världen - att demokratin, eller min och andras möjlighet att verka för sina värderingar, för solidariteten, för sammanhållningen, förminskas eller försvåras om en del av kampen skall föras i EU. En del av kampen kanske förs i nya fullmäktige och demokratiska församlingar som växer fram runt Östersjön eller i nya politiska församlingar i Köpenhamn/Malmöområdet eller runt Barents hav eller i nya regioner som växer fram inom den gamla nationalstatens ram. Formerna är en sak. Det viktiga är trots allt vad vi vill och vad vi åstundar med vårt politiska arbete. Därvidlag tycker jag att vi förminskar debatten om vi hela tiden håller fram det svaga medborgerliga stödet i dag. Tvärtom skulle jag vilja säga, herr talman, att de stora problemen, som också har påtalats av statsministern och andra, finns i förhållandena mellan staten och den nya politiska överbyggnad som finns i EU och de nya regioner som växer fram. Med de orden, herr talman, kan jag med gott hjärta, och med förståndet i behåll, yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande. Jag tycker att det är bra att vi tar oss den här tiden att diskutera med varandra och med andra människor.

Herr talman! Jag tycker att man ofta kan respektera Widar Anderssons inställning. Han har ofta tänkvärda synpunkter - även om vi ofta har olika åsikter. En fundering som jag inte tycker att man kan komma ifrån gäller Widar Anderssons resonemang om att folket en gång har sagt ja. Problemet är kanske nu att staten inte riktigt orkar ta sitt ansvar. Men hur ser Widar Andersson utifrån den syn som han för upp här på situationen om vi skulle gå in i valutaunionen? Då skulle vi få en organisation av penningpolitiken - och kanske i förlängningen också av finans och skattepolitiken - med en oerhört svag demokratisk förankring.

Hur ser han på det demokratiska glappet däremellan på EU-nivå?
Herr talman! Min syn på de frågor Peter Eriksson nu lyfter fram är att vi bör eftersträva de former och politiska överbyggnader som kan ge största möjliga nytta åt människorna. Det är i längden det enda hållbara. Det kan ju mycket väl vara så att de olika riksdagarna, de olika nationella parlamenten, steg för steg kan utvecklas till att bli Europaparlament i de olika medlemsländerna. Det kan också tänkas att det nuvarande Europaparlamentet går i en annan riktning. Det finns en rad olika utvecklingsmöjligheter här. Avgörande för mig är att de former som vi väljer, och kommer att välja, tillsammans med andra folk i Europa, i vår region av världen, kan ge största möjliga medborgarnyttan. Vidare skall de vara så öppna och genomlysbara som möjligt. Det skall också finnas möjligheter att välja politiker, att ställas till ansvar vid öppna demokratiska val i de fall vi bygger organisationer och beslutar om saker som direkt ingriper i människors liv. Det kan för mig mycket väl vara ministerråd, Europaparlament eller de nya regioner som växer fram. Här tycker jag att man skall ha ett öppet sinnelag.

När vi har fått diskutera igenom saken ordentligt och staten har hunnit vänja sig tror jag att ett EMU medlemskap är ett steg i rätt riktning.
Herr talman! Det var ett bra och rakt besked. Det är alltså nyttan som är avgörande för Widar Andersson. Demokratiproblemet hoppas han skall bli löst i sinom tid. Jag gör en annan bedömning. Jag tycker nämligen att demokratin har ett egenvärde och att den måste finnas med från början; annars får man vänta, tycker jag.
Herr talman! När det gäller demokrati är det inte i första hand fråga om representativ demokrati. I stället är det fråga om att människorna bestämmer. Under hundratusentals år har människan valt olika former för att sköta sin offentliga sektor, dvs. det som var och en inte själv kan besluta. Under några hundra år har vi haft en modell som nu börjar överflyglas av att marknaden beter sig annorlunda. Följaktligen kommer den politiska överbyggnaden och det demokratiska inflytandet att ändras. Själv påverkas jag mycket av en bok av Sven Ove Hansson, krönikör på LO-Tidningen. Hans lilla bok har getts ut av Tidens förlag och titeln är Leve socialismen! Sven Ove Hansson skriver: Glöm aldrig att den representativa demokratin alltid är en andrahandslösning! Glöm aldrig att demokratin bor i varje kvinnas och mans hjärta! Det är där den bor och växer och det är där vi måste söka förankring - inte i första hand i olika fullmäktige och parlament. Där tycker jag att Peter Eriksson tänker fel. Där tänker han, tyvärr, alltför statiskt och fyrkantigt.
Jag vill informera kammarens ledamöter om att avsikten är att försöka votera före kl. 18.00. Detta blir dock beroende på tidsåtgången för den fortsatta debatten. Vi måste påbörja voteringen i god tid före kl. 18.00. Lyckas vi inte med detta kommer voteringen att ske i morgon kl. 09.00.

Herr talman! Det har varit en lång dag. Det har talats mycket om att Sverige förlorar makt och inflytande i EU genom vår hållning till EMU. Samma diskussion förs i Storbritannien. Den informella klubben Euro-X nämns som symbol för vår maktlöshet. I The Times av den 2 december finns det en ledare som ger en helt annan bild av makten i EU och av Euro-X. Det står så här: "Av alla EMU-bataljer, är den om Euro-X den som betyder minst. Euro-X är tänkt som en informell klubb utan makt att fatta beslut. Att Tyskland vill ha det så är förståeligt. Deras överskuggande mål är att bevara ECB:s självständighet. Som en icke-medlem i EMU kan Storbritannien bespara sig många timmar av leda under vilka EMU-medlemmarna försöker reda ut de konflikter som måste lösas med hänsyn till nationella intressen i en situation utan tillräcklig ekonomisk konvergens." Finansminister Gordon Brown hävdar å ena sidan att klubben knappast är mer än speak easy. Å andra sidan hävdar hans regering, precis som många i Sverige gör och som många här i dag har gjort, att närvaron är vital för att hindra att de elva som är inne inte smider ränker gentemot dem som råkar stå utanför och påverkar Ekofin. Visst, sägs det vidare i The Times, sådant kan hända. Det kan vara så att vi inte alltid kan påverka Ekofin, men Storbritannien - också Sverige kan läggas till - döms därför inte till impotens. Vad som krävs är att de utanförstående ägnar sin energi åt att målmedvetet hålla fast vid EU:s konstitution. De ska kräva att de ekonomiska frågorna ska behandlas av alla medlemsstater. Ingenting, inte ens en klubb, får underminera Ekofins legala auktoritet. Så länge regeringen försvarar sina egna mål och använder vetot när det är nödvändigt kan vitala intressen skyddas, vare sig vi är med i eller står utanför den nya klubben. Allting som gäller skatter och finanspolitik kräver enhälliga beslut i Ekofin. Vad som gäller för Storbritannien gäller för Sverige. Om vi vill få inflytande på EU-politiken, behövs det väl pålästa svenska politiker som med mod och envetenhet kämpar för svenska intressen. EMU innebär allt från betydande praktiska problem till svåra politiska avgöranden. Först skall jag säga något om förbisedda praktiska svårigheter. Alla datasystem måste anpassas till 2000 årsskiftet. Detta kostar oerhört mycket pengar. Dessvärre är företagsamheten i Europa dåligt förberedd. I en rapport häromdagen angavs att endast 49 % av kontinentens toppmanagement inser vidden av 2000 problemen. Värst är det på kontinenten. Insikterna är bäst i USA och relativt bra i Storbritannien, och mycket bättre än i Tyskland och Frankrike. I rapporten antar man att detta beror på att intresset på kontinenten i mycket hög grad rör sig kring att skapa EMU kräver dock stora dataförändringar. Totalkostnaden beräknas till lika stora belopp som dataförändringarna för 2000-årsprojekten. Projekten kan inte samordnas. I USA - på toppnivå, i kongressen - har man börjat granska de sammantagna dataproblemen, eftersom detta påverkar också USA. En datakollaps får ju effekter för hela världsekonomin. I de utredningar som initierats av kongressen har man kommit fram till att omläggningarna inför år 2000 och EMU inte kan ske på en gång. Det är nödvändigt med olika projektgrupper. Andra IT-grupper har sagt samma sak. USA varnar och framför det informella rådet till europeerna att åtminstone skjuta på EMU introduktionen till år 2006. Det stod att läsa i Sunday Times för en vecka sedan. Det förutspås att president Clinton försöker ta upp informella diskussioner med EU i denna fråga. I många andra rapporter finns samma varningar. Vad blir då effekten om vi står inför stora datamisslyckanden? Redan betydande ekonomiska problem med massarbetslöshet förvärras. Då ökar farorna för politiska konflikter och politisk oro. EMU innehåller redan politiska faromoment. Två professorer i ekonomi med världsrykte, Milton Friedman och Martin Feldstein, har analyserat de sammanvävda ekonomisk-politiska problemen - en diskussion som i alltför hög grad lyser med sin frånvaro i vår svenska debatt. Jag ska upprepa några av Martin Feldsteins påpekanden gjorda i Foreign Affairs från november 1997. Hans konstateranden går faktiskt stick i stäv med vad Carl B Hamilton sagt tidigare i dag: Om EMU blir av, vilket bedöms som troligt, kommer Europas hela politiska karaktär att förändras, och detta kan leda till konflikter och konfrontationer med USA. Den långsiktiga effekten av en gemensam valuta är att det skapas en politisk union, en europeisk federal stat med ansvar för utrikes och säkerhetspolitik, liksom för inrikes och socialpolitik. Sören Lekberg påstod tidigare att EMU-frågan inte var av särskild dignitet, men det menade han väl inte. Martin Feldstein betonar också ökande risker för konflikter. Analyser av det slag som gjorts av Friedman och Feldstein, av Soros och av många andra saknas i propositionen. Jag tycker tyvärr att det finns ganska stora intellektuella svaghetstecken i den. Man hänvisar till opinionen och dess negativism. Jag tycker att regeringen borde ha varit betydligt mer analytisk. Vi kommer att rösta om EMU i dag. Alla vet att jag tycker att det är bäst att vänta och se. Men jag kommer, för att markera ett kvalitetskrav, att avstå från att rösta. Jag vill ha en mycket bättre debatt. Många ringer mig - unga, äldre, män och kvinnor, akademiker, folk med handelsyrken osv. - och de säger helt enkelt: Vi vill höra vad det egentligen innebär. Enligt mitt sätt att se på hur människor skall bete sig i en demokrati skall de själva få kunskaper och sedan väga riskerna, för och emot, och avgöra viken ställning de skall ta. Jag vill inte vara missionär. Möjligtvis tycker jag om att skriva böcker och tala om hur jag ser det, men jag hoppas att folk kommer att läsa många andra böcker. Jag hoppas att vi får en debatt där folk tar ställning utan att vi egentligen missionerar. Det är så jag tror att det måste ske i denna mycket svåra fråga, där vi kan ändra hela Europas politiska struktur och dessvärre, om vi är oförsiktiga, skapa oerhört stora konflikter och konfrontationer.